Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1987/88:15 behandlas två propositioner, nr 50 och 78. Den huvudsakliga innebörden av de regeringsförslag som behandlas i betänkandet är att regleringen av yrkestrafiken bör minska samtidigt som kraven på lämplighet för verksamhet på yrkestrafikområdet skärps. Trafikhuvudmännen får ett övergripande ansvar för taxiförsörjningen i sina län. Kommuner, landsting och trafikhuvudmän får vidare möjlighet att i samband med upphandling av samhällsbetalda taxitjänster påverka servicenivån hos taxi. I fråga om interregional busslinjetrafik föreslås en förenklad reglering men med ett i princip bevarat konkurrensskydd för trafikhuvudmännens linjetrafik och för SJ:s persontrafik på järnväg. De skärpta kraven på lämplighet för verksamheten på yrkestrafikområdet innebär bl.a. att lämplighetsprövningen i fråga om juridiska personer utvidgas till att avse en större personkrets än för närvarande. Vidare föreslås att trafiktillstånd skall kunna återkallas även när det förekommit missförhållanden i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver. Vi moderater noterar med tillfredsställelse vad som i betänkandet sägs om bakgrunden till regeringens förslag till avreglering av yrkestrafiken. I denna tecknas en bakgrund där de moderata idéerna äntligen har vunnit gehör. Här talas om en effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika transportme del och om att effektiviteten bäst främjas av konkurrens och samverkan mellan olika transportmedel. Den yrkesmässiga trafiken är en av de mest genomreglerade verksamheterna i samhället, säger man. En reglering på ett område drar med sig nya regleringar, heter det vidare i departementschefens uttalande. Ett grundläggande inslag i hela yrkestrafiklagstiftningen är behovsprövningen, som gör att regelsystemets konkurrensbegränsande effekter kommer till uttryck. Herr talman! Det här är helt de synpunkter som vi från moderata samlingspartiet har drivit när det gäller yrkestrafiklagstiftningen. Därför borde man väl vara helt nöjd, men man kan aldrig vara riktigt glad. I denna proposition finns det nämligen en massa små finurligheter som tar bort de egentliga effekterna. Först talar man om att slopa en hel del regleringar, men de kommer igen i någon annan skepnad. Tvivelaktigt är det när föredragande departementschefen framhåller att 1985 års lag om rätt för trafikhuvudmännen att fr.o.m. juli 1989 bedriva linjetrafik på väg utan tillstånd skulle vara ett bra exempel på den avreglering som det talas om i propositionerna. Men om man samtidigt antar en lag som säger att ingen annan har rätt att bedriva linjetrafik, är det i stället monopoltillstånd som skapas med mycket konkurrensbegränsande effekter. Om departementschefen, som det sägs i betänkandet, vill fullfölja en avreglering motsvarande vad som skett på exempelvis godstransportsidan, borde förslagen i propositionerna inte ha varit behäftade med så många inslag av onödiga begränsningsregler som nu blivit fallet. Visst kan det vara bra att skynda långsamt ibland, men på yrkestrafikområdet finns det ingen anledning att längre vila på hanen, utan man bör fullfölja den avreglering som hela propositionen ändå andas utan att göra andra ingripanden. Däremot är det enligt moderata samlingspartiets syn rimligt att ställa upp lämplighetskrav på yrkesutövarna som är av betydelse för passagerarnas säkerhet och för trafiksäkerheten. Herr talman! Jag vill nu gå över till de reservationer som har knutits till detta betänkande just på grund av, som jag inledningsvis sade, att man inte kan vara riktigt nöjd med det förslag som framlagts av regeringen. Vi har ett antal reservationer som är gemensamma för folkpartiet och moderaterna och även för folkpartiet, moderaterna och centerpartiet. Jag vill redan nu yrka bifall till samtliga de reservationer som moderaterna står bakom med undantag för den som gäller bilstödet, nämligen reservation 18. Vi har fått gehör för de moderata synpunkterna när det gäller att förbättra stödet till de handikappade. I en motion har vi tidigare sagt att bidrag till handikappade är det enda sättet att ge dem en bättre transportmöjlighet än den som färdtjänsten erbjuder. Svårigheterna att inköpa bil har skapat begränsningar i deras möjligheter att lösa sina transportproblem. Bidraget utgör i dag 35 000 kr., vilket är endast 1/3 av vad en normalbil kostar. En allt större del av de handikappade som i dag köper sina bilar själva får allt svårare att klara kostnaderna, och de börjar då att i stället efterfråga färdtjänst för att klara transporterna. Resultatet blir att de handikappades frihet minskar samtidigt som samhället åsamkas betydligt högre kostnader. Vi vet nu att regeringen har lagt fram ett förslag som går i just den riktning som vi har krävt i vår motion om stödtill de handikappade. Det är anledningen till att jag icke här behöver yrka bifall till reservation 18. När det gäller avregleringens omfattning säger man att SJ:s persontrafik på järnväg och trafikhuvudmännens linjetrafik skall åtnjuta fortsatt skydd mot konkurrens från den interregionala busslinjetrafiken. Då blir det inte mycket kvar av den avreglering som man hade tänkt sig, för här kommer det naturligtvis alltid att kunna åberopas att en konkurrens skadar SJ:s persontrafik eller någon annan trafik som trafikhuvudmännen bedriver. Vi kan inte ställa oss bakom detta utan anser att det skall vara fri konkurrens när det gäller den linjetrafik som det här är fråga om. Den skärpning av lämplighetsprövningen som föreslås i propositionen tar vi upp i reservation 3. Vi kan inte ställa oss bakom denna skärpning. Som vi redovisat i en motion anser vi att yrkeskunnande och lämplighet i första hand skall prövas men endast med hänsyn till passagerarnas säkerhet och trafiksäkerheten. När det gäller övriga synpunkter som tas upp i den lämplighetsprövning som regeringen föreslår anser vi att det finns andra myndigheter som skall tillse att yrkesutövarna följer gällande lagstiftning. Det kan inte vara möjligt att en yrkesutövare inom trafikområdet skall kunna drabbas av ingripanden på t.ex. den fiskala sidan från olika instanser, utan sådant bör bedrivas av de myndigheter som har att handha den biten och det skall icke kombineras med lämplighetsprövning och trafiktillstånd. Vidare har vi en reservation beträffande spärregeln mot huvudmannatrafik i egen regi och en om trafikhuvudmännens verksamhetsformer, nämligen reservationerna 10 och 11. Att driva trafik i egen regi menar vi är fel. Det skapar inte den konkurrens som borde kunna finnas, om de länshuvudmän som har en egenregiverksamhet inte handlar upp trafiken genom entreprenadförfarande, vilket man enligt intentionerna i 1985 års lag om viss linjetrafik i första hand bör göra. När trafikhuvudmännen bedriver verksamhet i egen regi har de alltså både trafiken och trafikföretagen att styra med. Vi anser att man bör skilja dessa två funktioner åt, så att den som skall sköta själva länsplaneringen av trafiken inte samtidigt skall sköta trafikföretaget, utan detta bör drivas av en särskild juridisk person. Vi moderater har en reservation 12, där vi talar om ett treårsprogram för förbättring av länstrafikens bärkraft. Det visar sig nämligen att ungefär inom en femårsperiod har underskotten, som täcks via subventioner av skattemedel, fördubblats. Vi menar att det är nödvändigt att resenärerna åtminstone står för 50 96 av kostnaderna för sina resor. I dag, när huvudmännen och kommunerna har ett stort behov av resurser till andra områden, är det rimligt att man börjar titta på hur kollektivtrafiken har burit i väg när det gäller kostnaderna. En översyn av den här frågan är nödvändig, för varje gång vi tar upp detta i riksdagen får vi höra att det är länshuvudmännens sak att avgöra hur mycket trafiken skall subventioneras. Det är ändå den lagstiftning om länstrafiken som ligger i botten som avgör hur trafiken bedrivs. Verksamheten stöds också genom statliga medel. Därför är det nödvändigt att riksdagen på något sätt tar ställning till en översyn av hur frågan om länstrafikens bärkraft skall lösas. Vi föreslår också, herr talman, införande av parallellkoncessioner inom trafikområden där det finns utrymme för detta i syfte att förbättra konkurrensen. Slutligen, herr talman, föreligger flera motioner om flygbussarna. Vi anser att riksdagen inte kan bifalla sådana motioner som skulle leda till att vi byter ut det ena monopolet mot det andra. Trafiken till flygplatserna bör bli föremål för förhandlingar mellan länshuvudmännen för att åstadkomma en samordning. Det vore orimligt om riksdagen här skulle uttala sig i positiv anda så att t.ex. Linjeflyg eller SAS skulle få rätt till monopol på att bedriva även trafiken på marken till flygplatserna. Den frågan bör skötas på lokal nivå. Om förhandlingar kommer till stånd finns förutsättningar för att frågan skall lösas på bästa sätt och också på billigaste sätt. Om vi ger ett företag monopol, kommer vi inte att ha någon ordentlig överblick över kostnadsutvecklingen.

Herr talman! Det är många år som folkpartiet ensamt fått kämpa för en avreglering av yrkestrafiken. Vi är naturligtvis glada för att regeringen så småningom kommit till insikt om att även denna näring borde bli föremål för avreglering. Därför har vi med tillfredsställelse noterat att regeringen för riksdagen framlagt ett förslag som går i den riktning som vi förespråkat. Således kommer nu behovsprövningen för taxirörelse att avskaffas. Även kravet på att tillhöra en beställningscentral upphör. Dessutom blir enligt förslaget taxesättningen fri. Man skulle kunna säga att folkpartiets envetna agerande och argumenterande för en avreglering av yrkestrafiken vunnit framgång. Varför är vi då inte riktigt nöjda? Jo, därför att den föreslagna avregleringen inte kommer att gå tillräckligt snabbt. Det föreslagna ikraftträdandet, den 1 juli 1990, tycker vi ligger onödigt långt fram i tiden. Dessutom är den utvidgade lämplighetsprövningen principiellt förkastlig med hänsyn till näringsfriheten. Vi noterar också att linjebusstrafikens avreglering tyvärr inte är tillräckligt långtgående. Tillståndsförfarandet ersätts i förslaget med höga ekonomiska trösklar: innan någon som vill starta taxirörelse får trafiktillstånd skall omfattande kontroll av personens ekonomi genomföras. Tillstånd får ges endast till den som med hänsyn till ”vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna” samt ”av andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten”. I motiveringen till den utvidgade lämplighetsprövningen anför föredragande statsrådet att syftet är att pröva ”om den sökande kan förväntas följa de bestämmelser som gäller för verksamheten”. Det finns enligt vår mening inga metoder att inom ramen för normal rättssäkerhet pröva om någon i framtiden kan väntas följa vissa regler. Vid tillståndsgivningen kan naturligtvis endast historiska fakta användas. Om någon har brutit mot lagen förutsätter vi att straff har utmätts för brottet i fråga, inte att brottet bestraffas ånyo i samband med tillståndsprövning för trafiktillstånd. Folkpartiet, som arbetar för att avskaffa denna typ av vandelsprövning även inom andra näringar, avstyrker därför förslaget om att utvidga prövningen inom yrkestrafikområdet. Dessutom vill regeringen att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter också prövas med hänsyn till personlig lämplighet. Även detta ser vi som en oacceptabel inskränkning i individens möjligheter att driva trafikrörelse. Folkpartiet anser att den enda motiverade kontrollen i samband med tillståndsgivning skall omfatta kompetens och säkerhet på trafikområdet hos den sökande. Alla andra kontroller av den sökandes lämplighet utifrån en rad i sammanhanget främmande aspekter är helt ointressanta. I konsekvens med detta anser vi att bedömning av återkallelse av tillstånd bör ske enligt samma regler som gäller för tillståndsgivning, dvs. den skall endast baseras på kontroll av kompetens och säkerhet på trafikområdet. Därmed avstyrker vi också regeringens förslag att missförhållanden i ”annan näringsverksamhet” skall kunna utgöra grund för indragning av trafiktillståndet. Linjetrafiken kännetecknas i många delar av Sverige av faktiska, om än inte alltid formella, monopol. Vi anser att konkurrens är att föredra på detta område som på alla andra. I vår motion med anledning av proposition 1987/88:50 Trafikpolitiken inför 1990-talet utvecklar vi vår syn på avreglering av hela trafiksektorn. Bl. a. vill vi eliminera konkurrensskyddet för linjetrafik och persontrafik på järnväg och föreslår i stället att länstrafikbolagen skall ges rollen som uppköpare av trafiktjänster. På så sätt får de ingen egen monopolverksamhet att skydda och har heller inget intresse av att frysa nuvarande strukturer på bussoch järnvägstrafikens område. Med den uppluckring av regelverket som nu är föreslagen kan en effektivare transporttjänstsektor utvecklas. Tyvärr finns det formuleringar i den föreslagna lagtexten som direkt motverkar detta. Tillstånd till linjetrafik skall få ges ”endast om den avsedda trafiken inte kan antas bli till skada för redan etablerad järnvägstrafik eller trafik som drivs enligt lagen om rätt att driva viss linjetrafik”. Detta går stick i stäv mot principen om fri konkurrens. Naturligtvis kan företrädare för järnvägen och de redan etablerade bussbolagen alltid hävda att nytillskott är ”till skada”. Att göra bedömningen på basis av ”om sökanden gör sannolikt att en avsevärt bättre trafikförsörjning därigenom skulle uppnås” framstår som lika vanskligt. Det är ett välkänt faktum att redan etablerade monopol har allt att tjäna på fortsatt reglering och bristande konkurrens, medan konsumenterna bäst tillgodoses under konkurrens och mångfald. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1,3, 4,5, 6, 9, 10 och 11. Riksdagsbeslutet år 1979 om handikappanpassning av kollektivtrafiken under en tioårsperiod har enligt utskottets mening inte givit tillräckliga resultat. Några nämnvärda åtgärder för att t.ex. göra det möjligt för rullstolsburna handikappade att åka buss eller tåg har inte genomförts. Den bristande handikappanpassningen av kollektivtrafiken motiverar enligt vår uppfattning en översyn på området. Syftet bör vara att skapa ett underlag för beslut om åtgärder som kan påskynda handikappanpassningen av de kollektiva färdmedlen. Jag yrkar således bifall också till reservation nr 4:

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar handlar om yrkestrafik, dvs. bussar, taxi och lastbilar. Reservation 3 har Olle Grahn redan talat så bra för, varför jag nöjer mig med att helt instämma i vad han sade. Reservation 4 bygger på en centermotion och handlar om taxametrar. En taxi skall ha en taxameter. Men den skall inte vara mer invecklad än att den kan ge de uppgifter som behövs för att tillfredsställa bokföringslagen. Det finns ingen anledning att föreskriva att alla taxametrar skall ha alla finesser. Det blir dyrt för den enskilde taxiägaren. Priset på ”vår” taxameter och socialdemokraternas kan skilja på 15 000 kr. Reservationerna 9 och 17 har både Anders Andersson och Olle Grahn talat om. Jag vill bara tillägga att det när det handlar om handikappanpassning gäller att först och snabbt vidta de åtgärder som inte bara direkt handikappade utan även alla äldre människor med normala krämpor har nytta av. I dag bör man ju nästan vara spänstig som en känguru för att kunna hoppa på SJ:s vagnar. Låga insteg, ordentliga handtag och hörbara utrop av stationer etc. var åtgärder som transportrådet var enigt om under den tid jag var med där. Man sade att dessa åtgärder borde sättas in snarast. Det tycker jag fortfarande. Reservation 14 handlar om flygbussar. Under den allmänna motionstiden avlämnades tre motioner av ledamöter från socialdemokraterna, moderaterna gemensamt med folkpartiet samt från centern. Motionernas huvudsakliga innehåll gick ut på att Linjeflyg och SAS skulle ta på sig det ekonomiska ansvaret för flygbusstrafiken till och från landets olika flygplatser. Bakgrunden är att busstrafiken har varierande service och turtäthet. För vissa flygplatser har även nedläggning av busstrafiken aviserats. Exempelvis har Länstrafiken i Västernorrlands län redan nu meddelat att man den 1 juli 1988 lägger ned trafiken till de tre flygplatserna inom länet. Linjeflyg och SAS har tillsammans med de regionala flygbolagen under årens lopp byggt upp sin trafik på ett sådant sätt att alla medborgarkategorier skall kunna använda flyg vid sina resor. Flyget har utvecklats till ett folkflyg. Jag gillar inte att flyga. Men jag tycker att det är viktigt att se till att de flygplatser man bygger matas med en jämn och bekväm busstrafik. Lika viktigt som det är att bygga flygplatser av regionalpolitiska skäl, lika viktigt är det att se till att glesbygdens folk får bra matartrafik till flygplatserna. Det är litet underligt att centern inte har fått stöd från något annat parti att följa upp dessa motioner. Reservation 15 handlar om ett nu flera år gammalt stridsämne, nämligen bidraget till lokal och regional kollektivtrafik. Detta bidrag har stor betydelse för Norrlandslänen och Gotland. Men regeringen tar bort det. Vore det inte ett lämpligt bidrag till Landsbygdens år att återinföra anslaget? Regeringen ger ut färggranna broschyrer för att be folk att samlas och tänka ut sätt att överleva på landsbygden. Samtidigt för man en trafikpolitik som leder till högre bensinpris, sämre vägar och glesare kollektivtrafik. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 9, 14, 15 och 17. Till slut en kommentar: Under många år stred centern mot socialdemokraterna här i riksdagen om kravet att alla taxibilar skulle vara anslutna till central beställningscentral. Oj, vad detta krav har ställt till mycken oro, ilska och besvär ute i länen! Nu tas det bort, och det är bra. Men samtidigt tar man också bort kravet på uppställningsplatser och kommenderingsplaner för taxi. Okej, men då gäller det verkligen att kommunerna tar sitt ansvar och inte ställer landsbygden utan taxiservice — varken dag eller natt, varken för korta eller långa resor.

Herr talman! Vi i vpk har tidigare i trafikpolitiska sammanhang, i olika motioner och reservationer, varit mycket starkt kritiska till den uppluckring av samhällskontrollen som undan för undan har skett när det gäller delar av yrkestrafiken. Vi ser detta som ett resultat av den politiska offensiv som kommer från höger. Parollen har varit friare konkurrens, marknadsekonomi och sundare konkurrens, som man t.ex. har hörts nämnas här, samt en mängd liknande liberala eller högervridna ståndpunkter. Vi tycker att det är ganska förskräckande att se hur den socialdemokratiska regeringen undan för undan går dessa propåer och högljudda krav till mötes. Samtidigt har regeringen vid varje tillfälle då det är fråga om en sådan här uppluckring eller avreglering små brasklappar som visar att det kanske inte vore så bra att gå dessa krav fullständigt till mötes. Det är en kluvenhet som i mångt och mycket faktiskt överträffar den i andra sammanhang mest uppenbara liberala kluvenheten. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Men varför går man ändå dessa krav så lätt till mötes? Varför, Olle Östrand, rycker ni socialdemokrater alltid loss dessa i och för sig avgörande frågorna om samhällskontroll, ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt osv., från de större trafikpolitiska sammanhangen? Denna proposition om avreglering av yrkestrafiken sätts ju inte in i ett större trafikpolitiskt sammanhang, eftersom denna fråga inte samtidigt behandlas i den större trafikpolitiska propositionen. Där borde den ha funnits med, så att det klarare framgått vad det egentligen handlar om. Avregleringen av taxi är en fråga som har diskuterats mycket — framför allt utanför riksdagen, och på ett enligt min mening annorlunda sätt än vad som har skett i propositionstexter etc. Det finns exempel på att den uppluckring som redan skett har ställt till väldigt stora bekymmer på olika håll i landet. Ändå fortsätter socialdemokraterna med denna avreglering. Folkpartister och moderater säger att de ändå inte är riktigt nöjda. Det skulle förvåna mig mycket om det inte kom nya sådana här propåer och förslag från regeringen om att ta det slutliga steget mot en fullständig avreglering, dvs. även ett totalt avsteg från ett samhällsekonomiskt och socialt betraktelsesätt när det gäller trafiken, kollektivtrafiken osv. Det är ganska klart att den här propositionen i huvudsak innebär en i princip fri konkurrens för taxitrafiken, beställningstrafiken med bussar, bussuthyrningsrörelser osv. Vpk anser att det är helt fel att gå denna väg. Vi är konsekventa och håller fast vid vår tidigare linje. Det saknas också visioner från regeringens och de borgerliga partiernas sida. Om man verkligen vore intresserad av vad samhällsservicen betyder för vanligt folk, av människornas behov av en taxiverksamhet och av en kollektivtrafik som fungerar, skulle man t.ex. kunna diskutera en utveckling av taxiverksamheten. Vi i vpk har försökt att ge prov på sådana visioner i de motioner som vi har skrivit. Många människor uppfattar taxi, som verksamheten i dag fungerar, som ett ganska dyrt, resursslösande och individualistiskt transportmedel. Vi skulle dock inte vilja få bort taxiverksamheten — tvärtom. Vi tror att den ginge att utveckla i ett mer socialt inriktat perspektiv. Vi har tagit upp frågan om det skulle kunna finnas något slags mellanstadier mellan taxitrafik i vanlig mening och de allmänna masstransportmedel som redan finns. Man skulle kunna samordna ett litet antal personers resor och erbjuda dem en dörr-till-dörr-service. Man finge då visserligen göra avstickare här och där, och passagerarna skulle naturligtvis ibland få litet längre väntetid än vid beställning av taxi i dag, men man skulle få en mycket bättre transportstandard än vad som är fallet i dagens kollektivtrafik, särskilt i mindre tätorter och i glesbygder och kanske också under lågtrafiktid. Priset skulle visserligen kunna bli litet högre än i dagens kollektivtrafik, men lägre än för dagens taxi. Med en sådan här ordning skulle man också kunna upprätthålla den taxinäring och den taxiservice som finns i dag. Man kan vidare diskutera ägandeformerna för en sådan här verksamhet, men inga andra har varit särskilt intresserade av att gå in på sådana frågor. Vpk yrkar alltså avslag på uppluckringen av behovsprövningen. Vi anser att det ligger hyckleri och falskhet bakom talet om att det är människornas behov som skulle föranleda kravet på ytterligare konkurrens. Vi tycker att det är ytterst märkligt när regeringen i sina texter i en och samma mening talar om samarbete och konkurrens. Vad är detta? Tror man att människor är så herrans dumma att de skulle tro på det resonemanget? Låt mig ge ett exempel som visar hur det kan gå och att det inte är människornas behov av kollektivtrafikservice och taxiresor som är utslagsgivande i den högervridna politik som nu skall införas. Jag tänker på vad som har skett i Uppsala. Många människor har ringt till mig och andra inom vpk och även till personer som de hoppas på inom socialdemokratin. Det finns från enskilda socialdemokrater några motioner vilkas krav sammanfaller med dem som vpk har ställt. Dessa motionärer vill inte heller de att behovsprövningen för taxi slopas och vill inte ha den fullständiga uppluckring i Övrigt som nu håller på att införas. Uppsala Taxi har, liksom jag gissar ofta sker vid nyetableringar i övrigt, fått stora bekymmer i detta sammanhang. Vad är det då vi har fått se? Unga och häftiga personer, som trott att de skall kunna göra klipp på denna typ av verksamhet, som trott att det har funnits enorma pengar att tjäna. Med stora lån, tjusiga uniformer osv. har de tänkt att de skulle kunna konkurrera ut den verksamhet som redan funnits. Vad har då skett? Som i så många andra fall har unga människor och andra lurats att tro att vem som helst som är litet häftig och som vill satsa på sig själv skall kunna klara en privat verksamhet. Men så är det inte — de flesta står faktiskt på huvudet. Precis så har också skett med denna nya taxiverksamhet. Nu står man i en konkurs med enorma lån, i en situation där samhället får gripa in. Samtidigt har man skadat den taxiverksamhet som redan tidigare fanns. Vi kommer att få se mycket mera av sådana företeelser i fortsättningen, med den uppluckring som sker. Är det då vanliga människors behov som ligger bakom denna utveckling? Nej, naturligtvis inte. Bakom det här ligger något som egentligen har diskuterats mycket litet: ett internationellt perspektiv där det handlar om att anpassa sig till de ännu mer högervridna krav som EG-krafterna företräder. Det gäller krav på ett totalt frisläppande av landsvägstrafiken, där den s.k. fria konkurrensen skall slå igenom kanske hundrafalt hårdare än vad vi nu har sett exempel på bl.a. i Uppsala. I Sverige tvingas samhället i dag trots allt att gripa in för att rädda jobb, för att lösa in skulder och för att betala löner till dem som står utan arbete när det brakar ihop. Vi tycker att den utveckling som nu är på gång är helt vansinnig, inte någonting som gagnar den sociala nyttan av kollektivtrafiken och som tillgodoser behovet av service. Vpk har också för hundrade gången tagit upp frågan om en förbättring av handikappanpassningen. Det har väckts en enskild socialdemokratisk motion som rimmar väl med de krav som vpk tidigare har ställt på att SJ skall göra tågen mycket bättre handikappanpassade. Det borde vara självklart att man tar hänsyn till detta redan från början när man satsar på att bygga nya vagnar osv. Vi har i reservation 16 tagit upp frågan om en förbättring av handikappanpassningen av tågen. Vi har vidare gått tillsammans med centern i frågan om bidrag till landsbygdstrafiken, och därför står vi bakom reservation 15. Vi tror att det är viktigt att göra sådana satsningar, så att människor i glesbygd inte står helt utan service. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till de fem vpk-reservationerna 2, 7, 8, 15 och 16.
Fru talman! Jag vill instämma i det som Viola Claesson sa om att sätta in taxi i ett kollektivtrafikmönster. I centerns och vpk:s reservation 15 står det bl.a.: ”Medlen bör sålunda t.ex. kunna användas för taxiservice i områden där underlaget för busstrafik är bräckligt.” Ur vägslitagesynpunkt och ur energisynpunkt borde det vara vettigt att ersätta de ledade jättebussar som nu far runt med två personer med taxibilar. Det skulle också, som Viola Claesson sade, öka körunderlaget för taxistationerna. Jag tycker att det är viktigt att från centerns sida få understryka detta.
Fru talman! I detta betänkande, som gäller en avreglering av yrkestrafiken, behandlas inte mindre än 25 motioner och 60 olika yrkanden, och till betänkandet har fogats 18 reservationer. Mot denna bakgrund skall jag begränsa mig till att helt kort redogöra för innehållet i förslagen och till att något kommentera de viktigaste reservationerna. Fru talman! Om jag redan nu skulle göra en sammanfattning av de olika ståndpunkterna kan jag säga att de borgerliga partierna och socialdemokraterna är överens om att det nu är en riktig väg att verka för en avreglering av yrkestrafiken. Moderaterna och folkpartiet vill gå ett steg längre. Vi socialdemokrater vill inte gå med på det, eftersom vi anser att man bör ta ett samhällsansvar vid en avreglering. Kollektivtrafiken i Sverige innefattar ju i mångt och mycket av samhället betalda tjänster. Vpk vill inte vara med om avregleringen. På det sättet går frontlinjerna mellan partierna. När man diskuterar trafikpolitik med Viola Claesson framhåller hon alltid att det är vpk som står för ideologin och för visionerna, men självfallet har också vi socialdemokrater visioner och en ideologi. Vår ideologi går samtidigt ut på att vi vill ha en fungerande kollektivtrafik. Eftersom vi vet att en hårt reglerad kollektivtrafik inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, har vi tagit detta steg. Det kommer att visa sig att vi har tagit ett riktigt steg. Fru talman! Den huvudsakliga innebörden är att regleringen av yrkestrafiken bör minska samtidigt som kraven på lämplighet för verksamhet på yrkestrafikområdet skärps. Det är ett mycket viktigt påpekande. Avregleringen innebär i princip en fri konkurrens för taxitrafiken, för beställningstrafiken med bussar och för bussuthyrningsrörelsen. Trafikhuvudmännen får därmed även ett övergripande ansvar för taxiförsörjningen i resp. län. Kommuner, landsting och trafikhuvudmännen får i samband med detta också möjlighet att påverka servicenivån hos taxi. Detta är speciellt viktigt för människorna i glesbygden, där många gånger 80-90 90 av taxis tjänster är betalda av samhället. Det är därför glädjande att centerpartiet ställer upp på detta. Moderata samlingspartiet och folkpartiet struntar emellertid fortfarande högaktningsfullt i vad som händer med människorna i glesbygden. När det gäller den interregionala busslinjetrafiken föreslås en förenklad reglering med ett bevarande av konkurrensskyddet för trafikhuvudmännens linjetrafik och för SJ:s persontrafik på järnväg. De skärpta kraven på lämplighet för verksamheten innebär bl.a. att lämplighetsprövningen i fråga om juridiska personer utvidgas till att avse en större personkrets än som för närvarande är fallet. Vidare föreslås att man skall kunna återkalla trafiktillståndet även när det förekommer ett missförhållande i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver. Den yrkesmässiga trafiken i vårt land är en av de mest genomreglerade verksamheter vi har i samhället. Anledningen till detta har varit att transporter måste kunna tillhandahållas även på udda tider och i områden där trafikunderlaget har varit begränsat. Genom att man ger en trafikutövare ensamrätt till viss trafik eller på annat sätt skyddar honom mot konkurrens kan samhället i gengäld kräva att trafiken upprätthålls i viss bestämd omfattning. En reglering på ett område drar tyvärr gärna med sig regleringar på andra områden, för att förhindra att reglerna kringgås. Det har i hög grad varit fallet på yrkestrafikområdet. Den som har fått ett tillstånd skall inte behöva möta konkurrens från någon annan som genom att kringgå regelsystemet tillgodogör sig fördelarna utan att vidkännas nackdelarna. Det är också främst genom behovsprövningen som den konkurrensbegränsande effekten har kommit till uttryck. Fru talman! Det bör påpekas att det under senare år har tagits flera steg mot en avreglering av den yrkesmässiga trafiken. Det viktigaste torde vara den lag från 1985 som ger rätt för trafikhuvudmän att fr.o.m. den 1 juli 1989 driva linjetrafik för persontransporter på väg utan trafiktillstånd. Behovsprövningen vid godstransporter och transportförmedling har avskaffats helt fr.o.m. den 1 april 1987. Det vore därför naturligt om denna avreglering fullföljdes. Bakgrunden till detta är uppfattningen att en sund konkurrens mellan olika trafikföretag i förening med ett riktigt utformat kostnadsansvar leder till att resurserna utnyttjas effektivare. Det leder också till en bättre fördelning av transportarbetet mellan olika trafikgrenar. När det gäller den långväga busslinjetrafiken kommer det även i fortsättningen att fordras tillstånd. Om man skulle släppa konkurrensen fullständigt fri på det området, skulle det kunna medföra skadeverkningar för den trafik som samhället bedriver. Den trafiken syftar ofta till att upprätthålla ett visst grundläggande trafikutbud och måste drivas även om den föranleder underskott som täcks via skatterna. Det är fallet med åtskilliga av SJ:s linjer för persontrafik på järnväg och regelmässigt också för den trafik som trafikhuvudmännen har ansvar för. Det är därför fel att, som moderater och folkpartister vill, släppa detta helt fritt. Man skulle då ge möjlighet för andra trafikföretag att så att säga ta russinen ur kakan. Den mest genomgripande förändringen i detta propositionsförslag berör emellertid taxitrafiken. Taxitrafiken är också den mest genomreglerade branschen på yrkestrafikområdet. Den omfattas av behovsprövning, lämplighetsprövning, krav på anslutning till gemensamma beställningscentraler, krav på upprätthållande av kommenderingsplaner. Staten skall fastställa taxan. Nu slopas allt detta, utom lämplighetsprövningen. Varför gör vi detta? Jo, helt enkelt därför att taxi inte fungerar på ett tillfredsställande sätt i dag. Det finns mycket som tyder på att regleringen som sådan har medverkat till brister i kundservicen och i effektiviteten. Någon reell konkurrens har inte rått, vilket kan ha bidragit till dessa brister. De kan ha bidragit till en många gånger onödigt hög taxenivå. Verkningarna av regleringen har med andra ord blivit de motsatta till vad den syftar till. I skydd av regleringen av taxibranschen med dess tyngdpunkt på taxiägare med en bil har man kunnat slå vakt om ensidiga intressen. Effektiviteten inom näringen som helhet har kommit att underordnas kortsiktiga privata önskemål. Nya idéer och initiativ har inte fått det utrymme som behövs för att föra taxinäringen framåt. Även om vissa resultat har uppnåtts under de senaste åren har utvecklingen varit långsam på många håll. Svenska Taxiförbundet är också odelat positivt till en avreglering. Det är mot den bakgrunden man får se den avreglering av taxinäringen som nu föreslås. Genom detta ges möjlighet till en ökning av antalet fordon och tillståndshavare. För trafikhuvudmännens och kommunernas del kan detta bli mycket positivt, så till vida att konkurrensen vid anbud om körningar som betalas av samhället kan öka. För allmänhetens del kan det också vara positivt, och det blir lättare att få tag på en taxibil. Att i dag få tag i en taxibil, fru talman, tillhör tyvärr inte det enklaste här i världen. En naturlig följd av att man slopar behovsprövningen är att lämplighetsprövningen skärps. Det är helt naturligt för att man verkligen skall få garantier för att trafiktillstånd endast ges till sådana som bedöms vara lämpliga att driva denna typ av verksamhet. Om tillståndshavaren är en juridisk person bör också innehavarna omfattas av denna lämplighetsprövning, om de har ett betydande personligt eller ekonomiskt inflytande i företaget. Även i denna fråga skiljer vi oss från moderater, folkpartister och centerpartister. Vid en avreglering på taxitrafikens område är det också viktigt att det så långt möjligt skapas garantier för att den ökade konkurrensen inom näringen kan ske på lika villkor. Detta bör ske bl.a. genom krav på att varje fordon som används i konventionell taxitrafik skall vara utrustat med en kvittoskrivande och registrerande taxameter. Jag har ingenting emot detta. Vid utformningen av föreskrifter för de taxametrar som avses bör målet vara att sambandet mellan debiterat pris och utförd transportprestation skall kunna klarläggas. Taxiuppdraget är beroende av bl.a. taxans utformning och den körsträcka, körtid och framkörning som åtgått för uppdraget. Liksom vid all annan tjänsteproduktion är det ett konsumentintresse att man i efterhand kan utläsa vilka tjänster som föranlett det debiterade priset. Det är särskilt viktigt för taxitrafiken. Det hänger samman med den stora omfattningen de uppdrag har som taxi utför för det allmänna. Detta innebär att taxis ställning i Sverige är unik i detta avseende. Mer än hälften av taxis intäkter härrör från sådana uppdrag, där det är någon annan än resenären som står för huvuddelen av betalningen. Detta är ett viktigt motiv för föreskrifter om kvittoskrivande och registrerande taxametrar. Vi utgår emellertid ifrån att utformningen av dessa taxametrar blir sådan att resenärernas personliga integritet beaktas. De borgerliga har ett krav på att vi skall upphäva 1985 års lag om rätten att driva viss linjetrafik, som ger länshuvudmännen trafikeringsrättigheter och därmed möjligheter att göra rationella upphandlingar av kollektivtrafiken i länen. Denna fråga har vi diskuterat flera gånger tidigare i kammaren. Det finns därför ingen anledning för mig att dra upp en ny debatt om detta. Jag vidhåller min uppfattning om att detta var ett bra beslut. Själv ser jag fram emot den 1 april 1989 när dessa nya bestämmelser skall börja gälla. Jag är fullständigt övertygad om att med de nya reglerna kommer kollektivtrafiken att bli ännu bättre än vad den är i dag. Sedan vill jag säga några ord om flygbussarna. Eftersom vi har låtit länshuvudmännen ta ansvaret för den kollektiva trafiken i länet, måste frågan om flygbussarna vara en förhandlingsfråga mellan vederbörande huvudman och exempelvis Linjeflyg. När det gäller handikappanpassningen av den kollektiva trafiken kan man konstatera att det gjorts väldigt mycket på det området, men mycket återstår att göra. Det gäller framför allt handikappanpassningen av den äldre fordonsparken. För att påskynda utvecklingen har också regeringen i årets budgetproposition under anslaget Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator för budgetåret 1987/88 föreslagit att bidraget skall förstärkas med 110 milj.kr. Dessa pengar skall användas till investeringar som ökar handikappanpassningen och tillgängligheten i lokal och regional kollektivtrafik. Fru talman! Att det är ett riktigt steg vi nu tar när vi skall avreglera yrkestrafiken är vi alla i stort sett överens om, med undantag av vpk som jag tidigare nämnde. Därför hyser jag den förhoppningen att den kollektiva trafiken efter avregleringen skall fungera på ett bättre sätt än vad den gör i dag. Det gäller framför allt taxitrafiken. Avregleringar under de förutsättningar som jag utgår från att vi fastställer här i dag kommer också att bidra till en sund konkurrens inom branschen. Fru talman! Med detta vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Det är väldigt intressant att lyssna till Olle Östrand. Det är ju helt nya begrepp som han använder. Nu får man höra en socialdemokrat använda precis samma terminologi som de borgerliga partierna har använt under årens lopp. De har krävt just dessa avregleringar som också socialdemokraterna nu har kommit fram till är nödvändiga. Men när Olle Östrand talar i termer av en sund konkurrens undviker han att kommentera de exempel som jag tog upp. Däremot säger han att socialdemokraterna självfallet också har en ideologi och att det även finns visioner. Var hittar man dem i detta sammanhang? Är det visioner att kräva att behovsprövningen skall upphöra genom att hänvisa till att det är den som mest begränsar konkurrensfriheten? Är det konkurrensfriheten i sig som skall leda till nya idéer och bättre service? Olle Östrand har ju fullständigt övertagit de borgerliga ideologierna. Märks inte det? Känns inte det? Jag nämnde orden samverkan och konkurrens som exempel på vad som kan stå i en och samma mening som argumentation för uppluckringen av regelsystemet. Innebär fri konkurrens detsamma som samverkan? Hur skall det gå till? Jag skulle vilja veta vilka nya idéer Olle Östrand menar skall komma som ett resultat av denna totala uppluckring som håller på att ske. Hur skall vi som taxiresenärer känna av de nya idéernas genomslag med denna sundare konkurrens? Hur skall det uppfattas av personer som bor i Uppsala? De har sett vad det innebär när alla skall slåss mot alla. Trots häftiga idéer från dem som velat slå sig in på marknaden är det ändå bara de starkaste som till sist överlever. På vilket sätt skall detta gynna människor som inte har bil och behöver resa med taxi? De har hittills varit tvingade till att anlita ett färdsätt som skulle kunna fungera bra.

Fru talman! Olle Östrand avslutade med att säga att han var förhoppningsfull. Jag hyser också förhoppningar om att vi skall komma litet längre på detta regleringsområde. En stor del av den proposition som behandlas i dag visar ändå att man tagit mycket starkt intryck av vad vi moderater ständigt har jobbat för. Olle Östrand påstår att vi moderater fullständigt struntar i trafikförsörjningen i vissa delar av landet. Det är ju precis tvärtom! Genom det som nu sker riskerar man att få det sämre. Vi har hela tiden arbetat mot t.ex. beställningscentraler. Först ville man tvinga in alla till en beställningscentral. Om man stått fast vid det förslaget, hade detta — om något — försämrat möjligheten att ha tillgång till taxi ute på landsbygden, vilket vi kommer att ha i fortsättningen. Det kan jag lova Olle Östrand. Dessutom finns det stora områden i landet där det är en omöjlighet att bedriva kollektivtrafik, eftersom de är för glest befolkade. Vi har sannerligen inte från moderat håll försvårat för någon att ha en egen bil ute på landsbygden. Däremot har socialdemokraterna naturligtvis lagt hinder i vägen genom sina olika skatteförslag. Olle Östrand måste väl hålla med om att utgångspunkten för lagstiftnings arbeten inte skall vara att skydda SJ och andra offentliga trafikföretag mot konkurrens, utan det är kundernas behov vi skall se till. Sedan några ord om lämplighetsprövningen. Jag kan inte förstå att lämplighetsprövningen måste skärpas när behovsprövningen slopas. Vilken visdom ligger bakom den inställningen, Olle Östrand? Om man vill förändra och avreglera, skall man väl inte reglera i den ena änden mer än vad man släpper i den andra. Det leder i alla fall inte till någon avreglering. Det måste vara rimligt att inte göra det svårare för en yrkeskategori än för en annan. Varför skall man ställa andra krav på yrkesutövare inom trafikområdet än man gör på yrkesutövare inom andra näringar? I våra reservationer och motioner har vi klart uttryckt att detta inte är rimligt. Men Olle Östrand hävdar fortfarande att det skall vara besvärligare att bedriva en näring inom trafikområdet än inom andra områden. Slutligen när det gäller frågan om trafikhuvudmännens ansvarsområde för taxi. När man blandar in huvudmännen, Olle Östrand, innebär det en ytterligare centralisering och byråkratisering av kollektivtrafiken.

Fru talman! Jag skulle naturligtvis ha kunnat avstå från min replikrätt i dag. Men jag kan inte låta bli att påminna Olle Östrand om de sex år som vi tillsammans i trafikutskottet diskuterade dessa frågor och då jag en stor del av tiden ensam drev förslaget om en avreglering av yrkestrafiken. Jag håller med Viola Claesson om att vi nu fick höra litet av en lovsång till avregleringens fromma. Det gläder mig att socialdemokraterna har kommit så långt. Vi hoppas dock verkligen att ni också skall kunna inse att man inte behöver de krav som ställs på lämplighetsprövningen. Ni har kommit en bra bit på väg genom att släppa så pass mycket som ni har gjort. Jag hälsar er välkomna på den vägen, och jag förväntar mig att ni skall hitta ända fram till en fullständig avreglering av den här näringen.
Fru talman! När det gäller taxiservice i glesbygd vill jag betona det Olle Östrand sade om samhällsansvar. Lägg märke till, Olle Östrand, att jag faktiskt helt instämmer i synen på vikten av att samhället kombinerar upphandlingen av samhällstjänster med krav på service till allmänheten. Jag anser att landsbygdstaxi har fungerat bra, effektivt och mänskligt. De klagomål på taxi som Olle Östrand framförde kan enligt min åsikt inte riktas mot småstädernas och landsbygdens taxirörelser. Angående taxametrar vill jag få till protokollet antecknat att det finns taxiskjutsar som läggs ut på anbud efter antalet kilometer. Vi har efter mycket funderande kommit fram till att även dessa bör ha taxameter — men den enklast möjliga, för att uppfylla bokföringslagens krav.

Fru talman! Först till Viola Claesson: Hon tyckte att det var intressant att lyssna på mitt anförande. Det var naturligtvis roligt att höra det. Men samtidigt efterlyser hon var visionerna finns. Det är klart att det finns visioner. Vi vill att den kollektiva trafiken skall fungera på ett riktigt sätt. Det gör den inte i dag — framför allt när det gäller taxetrafiken. Jag tycker det är en vision så god som någon att vi är beredda att göra sådana förändringar som innebär att den här trafiken skall fungera på ett mer tillfredsställande sätt för de människor som tvingas använda sig av kollektiva färdmedel. Det är samtidigt en mycket god ideologisk ståndpunkt. Viola Claesson efterlyser också nya idéer. Ja, men det är väl en ny idé att vi vill skapa möjligheter för människorna att lättare få tag på en taxi? Sedan till Anders Andersson: När ni inte vill vara med om att länshuvudmännen skall ta det övergripande ansvaret för taxitrafiken i länet, då tar ni ställning emot glesbygden. Om vi skall få en tillfredsställande taxetrafik och en avreglering i glesbygden är det mycket viktigt att länshuvudmännen, i samband med att de upphandlar taxitrafiken, också får möjligheter att ställa krav på taxitrafiken att upprätthålla en tillfredsställande trafikförsörjning i glesbygden. Därför återupprepar jag än en gång att det är glädjande att centerpartiet genom Anna Wohlin-Andersson ställer upp på detta och känner ett ansvar i det här avseendet. Beträffande långväga busstrafik: Det är riktigt att kunderna skall erbjudas en tillfredsställande kollektivtrafik.

Det kan vi naturligtvis inte vara med om.

Fru talman! Olle Östrand blev glad när jag sade att hans inlägg här är intressanta. Men jag har också påstått att de är ganska förskräckliga. De stämmer ju helt med de folkpartistiska kraven på en uppluckring av regelsystemet. Den fria konkurrensen skall vara det som till sist ger nya idéer OSV. Men precis som Anna Wohlin-Andersson var inne på tidigare: De flesta av oss i den här kammaren kommer från orter där trafiken fungerar ganska bra. Det beror inte på att det finns mängder med olika taxiföretag, om vi nu skall diskutera taxi. Den fungerar därför att det finns yrkesmänniskor som känner folket väl och verkligen vill vara med och se till att servicen förbättras. Vad finns det då, Olle Östrand, att säga om utvecklingen t.ex. i Uppsala? Jag har gång på gång tagit Uppsala som exempel därför att jag vill ha kommentarer till vad som sker när den fria konkurrensen — som det faktiskt varit fråga om i praktiken — leder till en överetablering. Det har ju inte alls med människornas behov att göra. Vilka idéer där är det som skall gagna folket och bygden i Uppsala?

I Uppsala befarar man just nu att det etablerade taxiföretaget kommer att få permittera mängder med yrkesmänniskor och kanske ta lån för att överleva. Ligger detta i den nya visionen, Olle Östrand?
Fru talman! Jag kan inte för mitt liv inse att det skulle bli bättre tillgång till taxi ute i glesbygden och på landsbygden genom att man ger länshuvudmännen något slags överordnad ställning när det gäller att sköta tillstånden till taxitrafiken. Förslaget i propositionen innebär mer eller mindre en typ av reglering av tillstånden till taxitrafik, genom att det sägs att länshuvudmännen skall fortsätta att ha ett överinseende. Men detta ger inget annat än ännu mer byråkrati och reglering i annan form än den som gäller för närvarande. Jag vet kanske grunden till att man har skrivit på detta sätt i propositionen. Kommuner och landsting har nämligen, Olle Östrand, upplevt att det börjar kosta pengar att använda taxi, och så har de sett att en samordning skulle vara bra för dessa två huvudmän för att kunna köpa upp sådana tjänster. Men det är inget större problem för dem att göra det i fortsättningen utan att ha något slags huvudmannaskap för taxinäringen. De avtalen kan skrivas hur som helst, och det har vi också sagt i vår motion från moderaterna. För att skydda SJ i fråga om de långväga busslinjer som skall släppas fria säger man att tillstånd skall kunna vägras med hänsyn till den trafik som SJ eller något annat monopolföretag bedriver.

Fru talman! Olle Östrand svarade inte med ett ord på min två gånger upprepade fråga om avvecklingen av den statliga driftersättningen till lokal och regional kollektivtrafik. Då får jag väl läsa i betänkandet vad majoriteten säger. Majoriteten hänvisar till investeringar som regeringen vill göra i viss regional kollektivtrafik. Men att svara på en fråga om driftstöd med att hänvisa till ett investeringsstöd är som att blanda ihop äpplen och päron, dvs. det är inget svar alls. Jag får tydligen dra slutsatsen att avvecklandet av det statliga stödet är en bit av socialdemokraternas ideologi.

Fru talman! Viola Claesson tycker att mina argument är förskräckliga. Det får naturligtvis stå för henne, men det förslag som vi behandlar i dag är ett försök att åstadkomma en bättre kollektivtrafik när det gäller taxi och även övriga delar av kollektivtrafiken. Om detta betecknas som förskräckligt, så har jag svårt att hänga med. Jag anser att det förslag vi skall fatta beslut om kommer att innebära en bättre kollektivtrafik för människorna runt om i landet, och jag tror att människorna kommer att vara tillfredsställda med detta. Anders Andersson säger att SJ bedriver trafik som kunderna inte efterfrågar. Men har SJ och länshuvudmännen ansvar för kollektivtrafiken måste man också bedriva trafik under tider då kundernas efterfrågan inte är så stor. Det är därvidlag förlusterna uppkommer. Skulle vi släppa allting fritt, som ni och folkpartiet föreslår, innebär det att enskilda företag kan köra på tider med gott trafikunderlag, och sedan får samhället gå in med ännu större driftbidrag under förlustdelen av dygnet, om jag så får uttrycka mig. Detta kan vi naturligtvis inte vara med om. Driftbidrag, Anna Wohlin-Andersson, utgår genom skatteutjämningsbidraget för kollektivtrafiken i skogslänen. Om jag inte missminner mig är det bidraget ungefär 70 milj.kr. om året. Men en viktig sak som finns med i den trafikpolitiska proposition som vi behandlar jämsides med de här förslagen i trafikutskottet är att det föreslås en förstärkning av anslagen till kollektivtrafiken med över 500 milj.kr. per år. Det är ett fint tillskott för att vi skall få en ännu bättre kollektivtrafik än den vi har i dag. Till slut något om handikappanpassningen. Det kan alltid diskuteras hur fort vi skall gå fram; man måste se även till de ekonomiska realiteterna. Faktum är att SJ:s nya vagnar tillverkas för att bli helt handikappanpassade. Detta tycker jag är ett exempel på att det arbetas intensivt på alla håll för att få till stånd en bättre handikappanpassning inom kollektivtrafiken. Men vi kommer aldrig ifrån det faktum att det kostar oerhört mycket pengar att handikappanpassa äldre bussar och tåg. Jag är emellertid övertygad om att vi går så snabbt fram som det finns ekonomiska möjligheter att göra.

Fru talman! Jag tror att vi alla är överens om att vilja ha en bra och fungerande taxiverksamhet. Vad vi inte till alla delar blivit överens om är vilka åtgärder vi skall vidta för att få en bra taxinäring. Det här med reglering av taxinäringen är ingen nyhet. Svensk taxinäring har varit föremål för reglering alltsedan 1800-talet, då reglementen för det dåvarande droskväsendet tillkom. Först långt in på 1900-talet formades de centrala regleringarna i yrkestrafiklagstiftningen — regleringar som utgör delar av det nu befintliga regelverket. Jag har förståelse för att man vill se över och anpassa regelsystemet när det gäller taxibranschen; det tror jag dessutom är en nödvändighet. Men att göra en total kullerbytta och avreglera näringen helt tycker jag är att gå väl långt. De anställdas organisation har dessutom bestämt motsatt sig en så här långt gående avreglering. Som här sagts har det riktats kritik mot taxis sätt att fungera, och jag har då förståelse för att man vill se över de olika bestämmelser som föreligger. Men förtjänar taxi av i dag sitt dåliga rykte? Är det ändå inte så att verksamheten successivt har blivit bättre, om än ej riktigt bra? Är det inte bra att man t.ex. via en datacentral/beställningscentral kan dirigera trafiken i vissa områden, där man på en dataskärm lätt kan se om det är ont om bilar, för att på så sätt ge allmänheten en bra service och på så vis konstatera att taxi utgör en del av kollektivtrafiken? Med det nu framlagda förslaget är onekligen detta system satt ur spel, då man som taxiägare inte skall behöva tillhöra en beställningscentral. Enligt den departementspromemoria som föregick propositionen gjordes beträffande just avreglering av taxi m.m. i fråga om behovsprövningen ett undantag för beställningscentralerna i de tre största tätorterna. Alltför små beställningscentraler kan enligt promemorian leda till dålig service, höga framkörningsavgifter och svårigheter för allmänheten att hålla reda på de många beställningsnumren. Behovsprövningen skulle därför innefatta krav på en viss minsta storlek på beställningscentralerna. Döm om min förvåning när det sedan visade sig att denna del inte fanns med i propositionen! Det finns ett regelsystem i dag, som tyvärr inte fungerar på grund av att det inte efterföljs. Länsstyrelserna, som är den bevakande myndigheten, har tydligen inte de resurser som krävs. Det finns alltså kommenderingsplaner, taxefastställelse, trafikeringsplikt m.m. Vore det då inte mest naturligt att granska nuvarande regelsystem och se till att det efterföljs, så att man kan ge bra service och möjligheter till en effektiv trafikapparat? Jag tror också att det som helhet betraktat är mycket positivt om man kan se till att nuvarande regler efterföljs på ett bättre sätt. Dessutom torde det vara så att just taxibranschen har sina regler därför att den gjort sig förtjänt av desamma. Fram för en bättre taxiverksamhet! Detta tror jag är något som vi alla vill ställa oss bakom, och jag yrkar bifall till motion T21. Fru talman! Motionen T20 vill jag också yrka bifall till. Den handlar om bussverksamheten. Frågan om bussuthyrningsverksamhetens omfattning har länge stått under diskussion. Enligt min uppfattning är en stor del av bussuthyrningen inte något annat än en förtäckt form av beställningstrafik. Flera etablerade bussföretag försäljer t.ex. bussarna till sina anställda chaufförer, vilka härigenom blir egna företagare. Bussföretaget ansvarar dock fortfarande för beställningar, dirigerar vart bussarna skall gå etc. Härigenom undviker bussföretaget sina sociala skyldigheter och för över dessa på de anställda förarna. Uthyrningsverksamheten innebär ofta utnyttjande av oerfarna förare. En mycket allvarlig aspekt när det gäller dessa förhållanden är att förarna i många fall inte behöver iaktta bestämmelserna om arbetsoch vilotider. Det kommer sig av att körning med förhyrd buss i privat eller ideellt sammanhang icke anses ske i förvärvsmässighet och sålunda inte omfattas av bestämmelserna om arbetstid vid vägtransporter. Detta tycker jag är mycket märkligt. Uthyrningsverksamheten utnyttjas ofta för att kringgå samhälleliga skyldigheter såsom arbetsgivaravgifter, källskatter för de anställda m.m. Det är uppenbart att företagare som bedriver bussrörelser utifrån dessa förutsättningar uppnår stora konkurrensfördelar framför seriösa bussbolag, som i de flesta fall tvingas skära ned eller helt upphöra med verksamheten. Konsekvenserna för de anställda chaufförerna — ja, det blir arbetslöshet. Samtliga berörda LO-förbund och även Svenska Busstrafikförbundet har i remissvar angående propositionen krävt en skärpt reglering av uthyrningsverksamheten. Från trafiksäkerhetssynpunkt är det dessutom djupt otillfredsställande, tycker jag, att stora svårmanövrerade bussar framförs av icke yrkesvana chaufförer. Med det nu framförda, fru talman, yrkar jag även bifall till motion T20.

Fru talman! Av detta sista inlägg verkar det som om Sylvia Lindgren mycket bra känner till taxiverksamheten. Därför vill jag gärna svara på ett par punkter. För det första anser jag att man inte kan likställa taxi i Stockholm och taxii Prot. 1987/88:94 t.ex. Skärblacka. Det är två helt olika ting. Man kan inte klanka på taxi över — 6 april 1988 lag i Sverige och säga att taxiverksamheten är dålig och behöver förbättras överallt. Som vi har sagt här förut fungerar taxi på många ställen mycket bra. För det andra har jag i åratal kämpat här i riksdagen mot kravet på att alla taxibilar skall tillhöra en beställningscentral. Jag är därför tacksam i dag— det har jag också framfört tidigare — att detta krav nu försvinner. Men jag håller med om att det är ett problem att kommenderingsplaner och uppställningsplatser samtidigt försvinner på landsbygden. Därför har jag, med instämmande av Olle Östrand, flera gånger sagt att det är viktigt att kommunerna kombinerar upphandlingen av samhällstjänster med ett ansvar för vederbörande taxiföretag att stå till allmänhetens förfogande på udda tider och på udda platser.
Fru talman! Jag tyckte det var mycket glädjande att få höra Sylvia Lindgrens inlägg. Jag förstår att hon måste ha uppfattat att vi i vpk — det gav jag uttryck för i mitt inlägg — är de enda som faktiskt har gått de enskilda socialdemokratiska motioner som finns i detta sammanhang till mötes. Vi är ju i sak helt överens om att denna förändring innebär en total avreglering. Det är, som Sylvia Lindgren sade, en total kullerbytta — det var ett mycket bra uttryck. Men det verkar ju meningslöst att använda ideologiska infallsvinklar i den här kammaren, i varje fall när man diskuterar trafikpolitiska frågor. Vi är ju helt överens, Sylvia Lindgren — varför då detta sätt att agera i kammaren, att låtsas som om det inte finns en reservation eller ett parti som faktiskt helt har ställt sig bakom de förslag som Sylvia Lindgren tagit upp i talarstolen? Vore det inte bättre att instämma i den reservation som instämmer i Sylvia Lindgrens motioner? Jag tycker att det skulle vara mera i hederlighetens namn. Det kanske också skulle vara mera i servicens och kollektivtrafikens intresse att agera på det sättet. Jag tyckte som sagt, fru talman, att det var glädjande att höra den kunskap som kom till uttryck här i talarstolen. Det var ju så att kunskap ledde fram till precis samma krav och yrkanden som vpk har. Det tackar jag för.

Fru talman! Det kan givetvis inte uteslutas att svenska riksdagen blir utsatt för våldshandlingar, även om den hittills varit förskonad från sådana. Det är dock viktigt att de åtgärder som vidtas för att förstärka skyddet i extrema 49 situationer har öppenhetens bevarande som utgångspunkt. Inskränkningarna får, som det uttrycks i regeringsformen, aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett dem, och ej heller utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Det framlagda förslaget till säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare har några viktiga avgränsningar i detta syfte. En viktig fråga gäller dock beslutsordningen när säkerhetskontroll skall tillämpas. Kommittén som utredde frågan ansåg att beslutet ej borde fattas på tjänstemannanivå, utan föreslog att talmannen skulle få denna befogenhet. I vpk:s motion föreslås att talmanskonferensen skall fatta beslut i frågan. Konstitutionsutskottets majoritet tar med märklig lätthet på problemet om att beslut av så stor räckvidd skall träffas av en person, i stället för i ett bredare forum. Utskottet godtar kommitténs och förvaltningskontorets förslag med några ändringar som lagrådet föreslagit. ”Av utskottets ställningstagande följer att utskottet avstyrker motionen 1987/88:K28 att beslutet skall fattas av talmanskonferensen”, är det enda utskottet åstadkommer. Den som läser utskottsbetänkandet får inget besked om hur riksdagens konstitutionsutskott ser på var inskränkningar i lagskyddade frioch rättigheter skall beslutas. Bör inte beslut av denna art tas i bredaste möjliga forum? Det handlar inte om misstro mot talmän — det vill jag understryka — men det handlar om att vidga ansvarstagandet. Det kan vara av intresse att av utskottets talesman få några kommentarer utöver den knapphändiga utskottstexten. I vpk-motionen har vi också pekat på problem som kan gälla för offentligt sammanträde med riksdagens utskott. När kommittén framlade sitt förslag var inte offentliga utskottssammanträden prövade. Kommittén förutsatte att säkerhetsskyddet vid sådana sammanträden skulle prövas av riksdagen, men man torde knappast ha tänkt sig en så passiv inställning som utskottet ger uttryck för. ”Vad motionärerna anfört beträffande säkerhetskontroll vid offentligt utskottssammanträde föranleder ej heller något särskilt uttalande från utskottets sida”, heter det i utskottsbetänkandet. Det är sannerligen inte mycket till vägledning för hur den saken skall ordnas. Nu har ett antal offentliga utskottssammanträden genomförts. Har inte några funderingar väckts hos utskottsmajoriteten? Som inledningsvis sagts kan man inte utesluta behov av särskilda säkerhetsåtgärder i vissa situationer, men det är viktigt att all möjlig respekt visas för regeringsformens bestämmelser om frioch rättigheter liksom för den av riksdagen ofta uttalade vikten av öppenhet i vårt statsskick. Det kan inte vara någon orimlig begäran att beslut om avsteg från de grundläggande reglerna fattas i bredaste möjliga krets inom riksdagen. Jag är något besviken på den summariska behandling frågan fått, särskilt som det gäller riksdagens konstitutionsutskott med dess särskilda ansvar i sådana frågor. Jag yrkar, fru talman, bifall till den reservation som jag fogat till konstitutionsutskottes betänkande nr 34.

Fru talman! Nils Berndtson var förvånad över den ”summariska” behandling som den här frågan har fått. Jag måste säga att jag är förvånad över Nils Berndtsons inlägg. Konstitutionsutskottet har behandlat den här frågan en gång tidigare. Med anledning av konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:6 beslutade riksdagen år 1985 att uppdra åt förvaltningskontoret att utse en utredning som skulle se på dessa säkerhetsfrågor. Denna utredning, som var parlamentarisk, utredde mycket noga, och det var inte någon summarisk behandling. Jag satt själv med i utredningen. Vi var alla överens om just det som Nils Berndtson har talat om — att vi skall slå vakt om det öppna samhället överallt. Allmänheten skall kunna vara med och lyssna på politiska debatter. Och att allmänheten skall kunna få tillträde här och lyssna på kammarens sammanträden är vi alla överens om. Men tyvärr kan incidenter inträffa, och det kan förekomma hot om våld — även här i kammaren. Då måste vi ha en beredskap. Utredningen var enig om att det kan inträffa en akut situation.

Utskottsmajoriteten anser att beslutet om en sådan säkerhetskontroll skall kunna fattas av talman eller vice talman och att det inte skall få överklagas. Kontrollen skall kunna utföras av polisman, som skall kunna ha biträde av vaktpersonal. Om kroppsvisitation behövs, skall den kunna verkställas i enskilt rum, och om möjligt i vittnes närvaro. Man skall även ta hänsyn till den visiterades kön — dvs. person av samma kön skall utföra kontrollen, om så är möjligt. Vad som föreslås i reservationen från vpk, att man skall sammankalla talmanskonferensen, är naturligtvis också en utväg. Men vi var alltså eniga om att det kan inträffa en akut situation. Överallt var enigheten stor. Förvaltningskontoret, som behandlat frågan, har ingen erinran. Det var från början en majoritet i utredningen. Utskottet och talmanskonferensen har behandlat frågan. Jag måste då säga att man inte kan tala om en summarisk behandling. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Jo, Wivi-Anne Cederqvist, utskottsmajoritetens behandling av frågan är summarisk. Det spelar ingen roll att man en gång har tillsatt en kommitté eller att andra organ också har behandlat frågan. Fortfarande är vpk:s motionsyrkande summariskt behandlat. Den som läser utskottsbetänkandet får inget besked om varför man inte vill bredda ansvarstagandet. Jag tycker att inte heller den som har lyssnat på Wivi-Anne Cederqvists inlägg får besked på den punkten. Det är ju ingen avundsvärd roll som tilldelas talmannen eller en vice talman när det gäller att fatta beslut i en fråga av den här arten. Det är kinkiga ställningstaganden som skall göras, och det borde väl kännas bra även för talmannen att kunna stödja sig på ett beslut i talmanskonferensen. Vad det handlar om i vpk:s motionsyrkande är alltså att få bredaste möjliga förankring av ett beslut som ändå innebär inskränkningar i öppenheten — det är vi tydligen överens om, och det sade också kommittén mycket bestämt. Jag förstår inte att det skall anses orimligt att begära att ett beslut av denna art fattas av talmanskonferensen. Nu säger Wivi-Anne Cederqvist att det kan inträffa en akut situation. Ja, men talmanskonferensen finns ändå i riksdagen och bör vara ganska lätt att samla. Därtill finns inom talmanskonferensen en beredningsgrupp, bestående av talmannen och partiföreträdarna. Den gruppen skall ju för övrigt, enligt folkstyrelsekommitténs förslag, få större uppgifter i framtiden. Det finns förutsättningar att få en bredare förankring av beslutet utan att man för den skull äventyrar säkerheten.
Fru talman! Jag vill då helt kort säga att majoriteten i utredningen och majoriteten i utskottet har ett sådant förtroende för talmannen och vice talmännen att vi anser att de skall kunna avgöra detta i en akut situation — eller vid ett plötsligt hot. Det har inte varit en summarisk behandling, utan det är en stor majoritet för vårt förslag, Man har haft en utredning, och många instanser har sett på denna fråga.
Fru talman! Förtroendet för talmannen har jag markerat i mitt inlägg. Det är inte det som det handlar om, utan det handlar om att fatta kinkiga beslut i en så bred församling som möjligt — och inte minst att få dem brett förankrade i riksdagspartierna. Det enda vi har begärt är ju att när det gäller beslut om inskränkningar i öppenheten som kan bedömas vara nödvändiga i en viss situation — även om vi naturligtvis alla hoppas att de sällan skall tillämpas, eller helst aldrig behöva tillämpas — så skall sådana beslut vara brett förankrade. Så viktiga anser vi de lagstadgade rättigheterna vara. Och det är på den punkten som vpk:s och övriga partiers synsätt tydligen skiljer sig. Jag kan befara att kinkiga beslut av den här arten, om de måste fattas en gång i framtiden, kan komma att ifrågasättas. Det tycker jag talar för att man skall vidga ansvarstagandet på det sätt som vpk har föreslagit.
Fru talman! Jag hade inte tänkt gå in i detalj på den här frågan, men jag är tydligen tvungen att göra det. Låt oss anta, Nils Berndtson, att det kommer ett bombhot här under ett kvällsplenum. Fru talmannen tjänstgör som talman, medan andra talmän kanske är ute och representerar. Talmanskonferensen är svår att sammankalla — och vi har fastställt i lag att talmanskonferensen skall besluta. Då står vi i en situation som vi inte råder över. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det är klart att det går att teckna alla tänkbara svåra situationer. Men min bedömning är att vi har ett lätt tillgängligt organ i talmanskonferensen, i varje fall när det gäller partiföreträdarna inom talmanskonferensen. Jag tycker inte att man här behöver se ett hinder för att kunna nå vad jag är ute efter: en bred förankring av kinkiga beslut som kan behöva fattas. Kammaren övergick därför till att debattera finansutskottets betänkande 12 om revision och effektivisering av den offentliga sektorn.

Fru talman! En av de absolut viktigaste uppgifterna för en ny regering i höst är att sätta fart på arbetet med en förnyelse av den offentliga sektorn. Denna skall präglas av mindre byråkrati, större effektivitet och mer av valfrihet för enskilda människor. Mot den bakgrunden är det glädjande att centerpartiet i finansutskottet, till skillnad från de två senaste åren, har distanserat sig från socialdemokrater och kommunister och tillsammans med folkpartiet och moderaterna markerar att det här är ett mycket viktigt område. När centerpartister nu tar upp de här frågorna gör man det också med besked. Man hävdar bl.a. att det är möjligt att avveckla halva statsförvaltningen. Det tycker jag är friskt vågat, även om man inte i motionen anger någon tidpunkt när detta skall ske. Inriktningen är vi överens om: det är möjligt att banta i byråkratin. Det faktum att centern inte står bakom majoritetstexten är väl det mest positiva man kan säga om denna text. Finansutskottets majoritet upprepar de synpunkter den tidigare haft. Den viktigaste av dessa är att de motionärer — vilka jag tillhör — som vill ha förändringar i den offentliga sektorns arbetssätt inte tar tillräcklig hänsyn till fördelningsfrågorna. Jag tycker inte att det är ett så starkt argument, eftersom första meningen i min motion Fi418 innehåller en markering av att de förslag jag har utgår från en oförändrad ambition när det gäller fördelningsfrågorna. I själva verket tror jag att just det faktum att det svenska samhället står inför stora utmaningar när det gäller sådant som att förbättra sjukvården, att bygga ut äldreomsorgen, att tillgodose efterfrågan på barnomsorg etc. gör att vi måste inse att vi har kommit till vägs ände med de traditionella metoderna att lösa välfärdsproblem i Sverige. Det går inte att tro att alla problem kan lösas genom fler offentliganställda och högre skatter. Detta inser också ett antal socialdemokrater. I framför allt två grupper har jag mött stor förståelse för nödvändigheten av att pröva nya vägar. Dels är det bland socialdemokrater som är särskilt ekonomiskt intresserade, dels bland socialdemokrater som är mycket nära kommunala vardagsproblem. I varje fall den första gruppen borde ju vara representerad i den socialdemokratiska finansutskottsgruppen, men dess ställningstaganden i detta betänkande tyder tyvärr inte på det. För att klara bl.a. de välfärdsutmaningar jag nämnde är det nödvändigt att söka sig fram till nya lösningar. Vi börjar nu få rätt många bevis för att de nya lösningar som har prövats på sina håll, t.ex. att i högre grad använda privata entreprenörer för att effektivisera offentlig verksamhet, leder till positiva resultat. Nyligen kom en utredning från konsultbolaget Spri-Konsult, som har jämfört Sveriges första vårdcentral på entreprenad, som ligger i Halmstad, med Hallands läns landstings egna vårdcentraler. Den visade att den privat drivna är dubbelt så effektiv som landstingets egna. Vårddagkostnaden på privata sjukhem är ungefär hälften så hög som på landstingens sjukhem. En mycket intressant undersökning från statskontoret om barnomsorgskostnader i Norden visar att Sverige har dubbelt så höga kostnader för barnomsorg per barn som de andra nordiska länderna. Den största skillnaden mellan Sverige och de andra nordiska länderna är just att vi i Sverige har valt att driva barnomsorgen i monopoliserad form, medan man i de andra länderna har uppmuntrat alternativ. Det stod i tidningen i går om en undersökning som jämförde produktiviteten inom engelsk resp. svensk sjukvård. Den visar att den engelska sjukvården har högre produktivitet. Man har bl.a. jämfört ett sjukhus i Nottingham och S:t Görans sjukhus i Stockholm, och det visade sig att om man hade haft samma produktivitet på S:t Göran som i Nottingham så skulle det ha räckt med 1,7 operationssalar i stället för de 6 som man nu har vid S:t Göran. Studier från expertgruppen för studier av offentlig ekonomi, ESO, tyder på att det går att öka effektiviteten om man använder privata entreprenörer. Som jag sade nyss har en rad socialdemokrater som är verksamma ute i kommunerna insett detta. Östergötlands läns landsting lägger ut ett helt primärvårdsområde på entreprenad. I Timrå säljer man sitt bussbolag. I Kopparbergs läns landsting låter man ett företag i SAS-koncernen laga sjukhusmaten till Falu lasarett. I Sundbyberg privatiserar man fotvården. I Boxholm har man privatiserat skolmaten. Exempelsamlingen går att göra mycket längre. Den fråga som jag tidigare har ställt och som jag vill upprepa till den socialdemokrat som deltar i dagens debatt är: Gör dessa kommunalt verksamma socialdemokrater fel när de prövar nya lösningar? Det finansutskottets majoritet skriver i sitt utlåtande blir ju ett besked till dem som har vågat pröva nya vägar att de har gjort fel. Jag tror alltså att de, socialdemokrater och andra kommunalpolitiker som har vågat pröva nya grepp, visar på den enda möjliga vägen. De har insett att skall vi klara en utbyggnad av välfärden här i landet så finns det egentligen ingen annan väg än att satsa på en effektivisering av den offentliga verksamheten, bl.a. i samspel med privat företagsamhet i form av entreprenadlösningar. Fru talman! I detta betänkande behandlas också frågan om en avveckling av statens personoch adressregisternämnd. Jag har inte tid att gå in på den frågan, men folkpartioch moderatledamöterna har yrkat att SPAR skall avvecklas. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 som fogats till finansutskottets betänkande 12.

Fru talman! I det betänkande som vi nu behandlar tas frågan om ledning och effektivisering av den offentliga förvaltningen upp. I 1987 års långtidsutredning behandlas i ett särskilt avsnitt alternativa sätt att finansiera verksamheterna och även vilka organisationsformer man skulle kunna ha i den framtida verksamheten inom den offentliga sektorn.

En sådan konkret målsättning borde kunna vara att den centrala förvaltningen skall omstöpas i avsevärd grad långsiktigt. Däremot har vi i reservationen inte angett någon som helst procentsats för detta arbete, och någon halvering talas det alltså inte om i reservationen. Till en del bör en sådan målsättning vara att avveckla onödiga och otidsenliga arbetsuppgifter. Huvudinsatsen borde enligt centerns syn ske genom en medveten decentralisering av arbetsuppgifter och funktioner ned till kommunaloch länsnivå. I första hand bör inriktningen vara att flytta uppgifter från central till lokal nivå — i den mån de inte helt enkelt kan anförtros de enskilda människorna själva, t.ex. genom avreglering. En kraftinsats för avreglering och ökad valfrihet för de enskilda är en ofrånkomlig del av decentraliseringsarbetet. På central nivå bör i första hand vara kvar centrala enheter av hög kvalitet men mindre än de är i dag. Om man skall lyckas med decentraliseringsarbetet kräver det också att man tittar på de andra frågorna, som inte är rent administrativa. Exempelvis har den ekonomiska styrningen minst lika stor betydelse som den administrativa delen. En effektiv decentralisering förutsätter framför allt att man avvecklar de speciella statsbidragen. Det kan inte vara vettigt att, som nu är fallet, en normalstor kommun har 10—15 tjänster för anställda, vilka har som heltidsuppgift att bevaka de statsbidrag som en kommun har rätt att få ut. Det vore en förbättring om vi såg till att omfördela dessa resurser så att specialbidragen i stället tillförs de medel som finns för den allmänna skatteutjämningen. För centerpartiet är det viktigt att begreppen regionalpolitik och decentra lisering ses i ett sammanhang. Det är värdeladdade ord, som ligger mycket nära varandra. Enligt vårt sätt att se är det ett oeftergivligt krav att nya myndigheter förläggs utanför Stockholmsregionen. En annan synpunkt som vi tar upp i centerreservationen gäller dagens verksamhetsformer. Den nuvarande byråkratiska stelbentheten måste brytas. Det är stelbenta regler som gör att människor inte kan besöka sin länsstyrelse — som fallet är hemma i Gävle — efter kl. 14.00. Det är ett exempel på dålig service i dessa dagar, när serviceandan håller på att genomsyra den offentliga sektorn, att människor inte kan besöka länsskattemyndigheten efter kl. 15.00. Att människor tvingas sitta i telefonkö för att komma fram till den de söker, för att till slut vara tvungna att konstatera att dagens telefontid är slut, när de ringer till en myndighet — och sedan få lov att försöka nästa dag igen — är också exempel på dålig uppföljning av serviceandan. Vi måste se till att få bättre anpassning till de människor som behöver service. Det är deras önskningar och behov som vi måste ta hänsyn till. Vi måste också ta hänsyn till de lokala förutsättningar som finns för att kunna ge bästa möjliga valfrihet i dagens samhälle. Vi måste ständigt vara beredda att pröva nya alternativ — det kan vara enskilda alternativ eller folkrörelsealternativ — i våra försök att göra den allmänna samhällsverksamheten bättre. Jag vill slutligen peka på det faktum att de två reservationer som finns i detta sammanhang — den ena från folkpartiet och moderaterna, den andra från centerpartiet — till stora delar överensstämmer. Den första halvan av de båda reservationerna är praktiskt taget likalydande. Det finns alltså en betydande intressegemenskap när det gäller att försöka få fram alternativ på detta område. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till centerns reservation 2.

Fru talman! Det är riktigt, som Gunnar Björk säger, att centerpartisterna i sin reservation inte har upprepat det krav som framförs i en centermotion om en halvering av statsförvaltningen. I centerreservationen nöjer man sig med att den borde minska i väsentlig grad. Det är en målsättning som det säkert kan råda bred borgerlig enighet om. Jag begärde ordet framför allt därför att jag skulle vilja ha ett förtydligande av Gunnar Björk. Bakgrunden är att centerpartister i flera kommuner — i likhet med de socialdemokrater som jag uppehöll mig vid i mitt första inlägg — har gjort viktiga insatser för att bryta nya vägar. Låt mig nämna centerpartister i Åre, Valdemarsvik och Älvsborgs läns landsting som gjort intressanta insatser i detta sammanhang. Jag är övertygad om att centerpartiet centralt inte ser kritiskt på dessa exempel, men i reservationen konstateras att sökandet efter nya verksamhetsformer hittills främst har lett till en ökning av den verksamhet som bedrivs i privaträttslig form såsom aktiebolag och stiftelser. Minskad insyn och kontroll har blivit nackdelar från medborgarnas synpunkt — det påstås i centerreservationen. Min synpunkt är att jag inte alls är säker på att det är korrekt. Den kommunala nämnd som lägger ut en verksamhet på entreprenad har naturligtvis ansvar för att å medborgarnas vägnar i princip ha samma kontroll och insyn över verksamheten som nämnden har när den bedriver verksamhet i egen regi. Eftersom detta är den enda synpunkt centerreservationen har på detta slag av alternativa driftsformer, vill jag gärna fråga Gunnar Björk om vi är överens om att en av de nya vägar som kan vara av intresse är att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad.
Fru talman! Lars Leijonborg har själv svarat på den fråga han ställde till centern, när han visar att centern aktivt har stött alternativa utvecklingsprojekt. Jag behöver alltså egentligen inte svara, men låt mig säga att det fortfarande finns områden där man inte har samordnat den tidigare statliga politiken med de nya aktiviteter som bedrivs. När det exempelvis gäller våra barnstugor i kooperativ form är det fortfarande så att om en förälder vill vara ledig och vara på barnstugan har han eller hon inte samma möjligheter att hjälpa till där som på ett vanligt dagis. Det är exempel på att samhället inte har följt med i de nya aktiviteterna. Vi måste se till att samhället gör detta bättre. Det är fortfarande inte bra på denna punkt, eftersom övriga delar av statlig verksamhet inte följer med.

Fru talman! Det är skillnad mellan begreppen produktivitet och effektivitet — det är helt riktigt. Jag är väl medveten om den skillnaden, och det är politiskt viktigt att hålla isär begreppen. Det spelar ingen roll hur fort man springer, om man springer åt fel håll. Samtidigt bör de ledamöter som sitter i Sveriges riksdag, i varje fall de som har blivit invalda i finansutskottet — en grupp som jag inte tillhör —, ha den intellektuella kapaciteten att de förmår diskutera såväl åt vilket håll de skall springa som hur fort de springer. Jag tror inte att det är så stor skillnad mellan exempelvis Arne Gadd och mig när vi definierar hur en bra vårdcentral skall fungera. Vi är säkert överens om att det skall vara korta kötider, helst inga alls, man skall få träffa samma läkare m.m. Men när man väl har konstaterat det är frågan: Är det bättre om en vårdcentral klarar flera besök med samma personal eller färre besök med samma personal? Jag anser att vi som politiker och ansvariga för skattemedlens förvaltning har ett ansvar för att främja sådan verksamhet som också har hög produktivitet. Det finns, som jag antydde i mitt första inlägg, en rad undersökningar på detta område, och de har inte utförts av några suspekta organisationer. De viktigaste undersökningarna kommer från ESO, ett organ inom finansdepartementet. En annan undersökning som jag nämnde, där man har jämfört ett landstings vårdcentraler med en vårdcentral på entreprenad, har utförts av Landstingsförbundets eget konsultbolag. Den undersökning där svensk och engelsk sjukvård jämförs har utförts av de läkare som arbetar på de svenska sjukhus som har ingått i undersökningen. De tänker nu efter påsk börja tillämpa det som de har lärt sig på sjukhuset i England. Det finns alltså inga skäl att tro att de skulle vara intresserade av att försämra sjukvården. Jag tycker att man rör till det för sig när man vägrar att diskutera produktivitet. Det är vår skyldighet att göra det när vi har enats om vilka mål vi vill uppnå — jag tror att det är möjligt på många områden. I själva verket är det ett svek mot alla de områden där det inte kommer att finnas resurser därför att vissa verksamheter drivs med onödigt stora resursinsatser.
Fru talman! Arne Gadd ställde frågan om vi tyckte att sjukvården var dålig. Nej, jag tycker att sjukvården fungerar bra där det finns läkare och där människor har möjlighet att komma till läkare. Arne Gadd ville att jag skulle ta några exempel på att sjukvården fungerar dåligt. Eftersom Arne Gadd bor i ett område där det finns regionsjukhus kan jag ta ett exempel därifrån. När en patient som normalt hör hemma där har gått där i tre år skall han ha ett nytt intyg på att han hör dit. Han skall då köa hos sin lokala provinsialläkare och sedan remitteras till länssjukhuset för att köa där. Han remitteras därefter tillbaka till det regionsjukhus där han redan hör hemma. Det är litet exempel på byråkrati, som skulle kunna tas bort för att förbättra situationen. Det finns massor av exempel där det kan bli bättre, och det bör även Arne Gadd inse.

Fru talman! Fördelningsfrågorna hör till de viktigaste frågorna i politiken, och Arne Gadd tar här läkarförsörjningen som exempel. Vi debatterar ibland Dagmarfrågor här i kammaren. Jag skall inte gå in på det i detalj, men jag tycker att det är ett intressant exempel. För mig är det självklart att det är en politisk förpliktelse för rikspolitiker och landstingspolitiker att se till att vi har en god läkarförsörjning i hela landet. Jag tycker att det är självklart att ingen landstingspolitiker i ett glesbygdslän kan acceptera att läkartjänster år efter år förblir obesatta. Det är en politisk fråga. Men vi kan konstatera att med den modell som Arne Gadds parti, och tyvärr även Gunnar Björks parti, har valt har vi inte nått det fördelningspolitiska målet. Detta är ett exempel på att skillnaden mellan oss i den här debatten inte är att vi har olika syn på fördelningspolitiken. Jag hävdar att vi med den modell som jag förespråkar kan få mer välfärd och mer rättvis fördelning. Jag har mycket noga läst den barnomsorgsrapport som Arne Gadd talade om. Tyvärr medger inte tiden att jag går in i detalj på den, men sammanfattningsvis framgår det av denna rapport att det faktum att barnomsorgen i Sverige är dubbelt så dyr som i övriga nordiska länder inte innebär att den är dubbelt så bra. Utredarna har alltså inte nöjt sig med att se på kostnaden, utan de har gått in i detalj och sett även på kvaliteten. Slutsatsen är att kvaliteten i Sverige inte är högre. Inte ens personaltätheten visar sig vara högre i Sverige om man tittar noga på saken. Om man ser på bemanningsplaneringen, t.ex. hur många anställda som är på daghemmet när det är många barn där, finner man att det är lika hög personaltäthet i de andra nordiska länderna. De har tvingats till en noggrannare bemanningsplanering som innebär att det är mycket personal på daghemmet när det är många barn där, medan vi i Sverige har ungefär lika mycket personal på daghemmet, även när det är ganska få barn där. Här har inte funnits tillräckliga incitament att pressa kostnaderna. Detta var ett enda exempel. Jag tror att vi när det gäller välfärden i långa stycken är överens. Men den modell som jag förespråkar, att i högre grad lösa den offentliga sektorns effektivitetsproblem i samverkan med privata företag, leder till större välfärd för medborgarna och dessutom ofta till mer valfrihet, vilket i sig innebär mer välfärd.

Fru talman! Det här betänkandet är föranlett av ett antal borgerliga motioner om s.k. effektivisering och förnyelse av den offentliga sektorn. Det finns anledning att också från vpk:s sida göra några kommentarer till det tänkesätt som ligger bakom det mesta i de här motionerna. Vad det handlar om är ett överförande av kommersiella tänkesätt och mätmetoder till delar av den offentliga sektorn, där den typen av mätmetoder är skäligen meningslösa. Det gör inte saken bättre att också ESO, som är verksam inom finansdepartementet, dess värre i sina produktivitetsstudier tillämpar dessa meningslösa metoder och begrepp. Praktiskt taget all verksamhet inom offentlig sektor och förvaltning skall inte ses som ett egenvärde. Vad som avgör dess produktivitet och effektivitet är snarast det man brukar kalla dess externa effekter. Det är genom att studera dessa externa effekter, som ofta är mycket långsiktiga, framför allt när det gäller vård och utbildning, som man kan få ett begrepp om huruvida verksamheterna verkligen bedrivs på ett ur produktivitetsoch effektivitetssynpunkt riktigt sätt. Men det är det som inte sker i de studier som vanligen görs. Det är det som inte heller sker från de motionärers sida som här har tagit sig uppgiften att vara företrädare för en s.k. förnyelse och effektivisering. När det gäller vården är det skäligen meningslöst att över huvud taget mäta någonting så länge man inte har något begrepp om i vilken mån vårdinsatsen tjänar det långsiktiga målet, dvs. en förbättrad folkhälsa. Det är någonting som kräver helt andra studier än de interna organisatoriska studier som vanligen brukar ligga till grund för diskussioner och resonemang. Det som på kort sikt och ur intern synvinkel kan te sig som en onödigt stor resursinsats kan i själva verket vara nödvändigt för att åstadkomma ett produktivt och effektivt uppfyllande av de långsiktiga hälsopolitiska målen. Bakom den borgerliga ideologin på det här området ligger också en mer eller mindre outtalad hypotes, nämligen att den offentliga sektorn är en sorts belastning som det övriga s.k. produktiva samhället, de kommersiella verksamheterna, bär på sina axlar. Också detta är en fullständigt felaktig och otidsenlig beskrivning av hur ett modernt industriellt samhälle fungerar. Det är ju tvärtom så att mycket av de externa effekterna av offentliga verksamheter — på exempelvis vårdområdet, utbildningsområdet och barnomsorgsområdet — naturligtvis inte visar sig inom dessa områden själva, utan de visar sig t.ex. i näringslivets villkor. Den statliga forskningspolitiken, den medborgerliga allmänbildning som skolsystemet ger, är någonting som kommer de kommersiella verksamheterna till godo och någonting som behövs i ett väl integrerat och högt industrialiserat effektivt samhälle. Decentralisering har blivit ett honnörsord och med rätta i många fall. Det ligger inget eftersträvansvärt i en statlig centralism i ett samhälle där medborgarna och deras valda lokala organ med fördel kan ta över ansvaret för viktiga verksamheter. Men det bör samtidigt erinras om att decentralisering har andra sidor också. Det är ingalunda alltid någonting som man reservationslöst bör ansluta sig till. Offentliga verksamheter bygger på att medborgarna i samhället, oavsett var de bor, skall åtnjuta en rimlig grad av likställighet. Det är dess värre inte så på en mängd viktiga områden, men det är ändå en målsättning som man måste ha i ett väl integrerat samhälle. En decentralisering som går utöver vissa gränser kan åstadkomma — och åstadkommer enligt praktiska erfarenheter — ibland de effekterna att det sker en sorts sönderfall av den nationella enheten på viktiga områden. Det blir för stora kvalitetsskillnader, för stora klyftor mellan olika regioner. Det blir olika behandling och olika tolkning av sociala rättigheter i olika kommuner. Detta måste man på något sätt observera, även om man har en sympatisk grundinställning till decentralisering och till överförande av ansvar närmare människorna, närmare människornas bostadsorter och de funktioner som de är beroende av. Den kommunala decentraliseringen får inte leda till att det inte kan föras en medveten och sammanhållen långsiktig nationell politik på viktiga sociala områden. Jag skall inte ta upp någon stor privatiseringsdebatt i det här sammanhanget, men det finns en aspekt på frågan om privatisering som jag tycker att i varje fall de som förespråkar en mer omfattande privatisering av offentliga verksamheter och driver det som en principiell och ideologisk fråga gärna viker undan för men som jag tycker att de borde intressera sig litet mera för. Det är frågan om de medborgerliga frioch rättigheterna. Grundlagens medborgerliga frioch rättigheter gäller i förhållandet mellan medborgare och samhällsinstitutioner. De garanterar medborgarna en bestämd insyn, ett bestämt medinflytande, en rätt att få redovisat för sig vad som händer och sker, vad det är som har varit grunden för beslut, rätt att ta del av handlingar som rör offentlig upphandling och offentlig verksamhet. Om man privatiserar sådana offentliga funktioner, störs i väldigt hög grad —- eller t.o.m. upphävs — detta medborgerliga frioch rättighetssystem, och det tycker jag är allvarligt. Det är en inskränkning i demokratin, en försvagning av det medborgerliga inflytandet som ju inte kan ersättas av någonting annat. Där det privata inflytandet går in, går också klassamhällets maktförhållandeniin. Där blir det pengarna och ägandet som styr. De bäst utbildade och de som har de starkaste positionerna i samhället kommer att ha försteg framför de andra. Inom en väl fungerande offentlig verksamhet skall det däremot åtminstone finnas en hederlig strävan till likställdhet och jämlikhet. Skall man diskutera förnyelse i den offentliga sektorn, då skall det ske i en demokratisk form. Det skall ske genom utsträckande av det medborgerliga inflytandet och demokratin, inte genom en inskränkning av insynen och de medborgerliga rättigheterna. Det skall också ske med utgångspunkt i att det skall råda lika rättigheter för alla människor och för alla delar av landet. Slutligen skall det hela bygga på ett modernt och tidsenligt synsätt om hur ett högt avancerat industrisamhälle fungerar, nämligen på ett integrerat sätt. Man kan inte ställa en sektor av samhället i motsättning till den offentliga, därför att den offentliga sektorns utbyggnad, tillväxt och förbättrade funktioner ju också är en förutsättning för att hela det övriga samhället skall bli bättre och också i en strikt ekonomisk mening effektivare.

Fru talman! Det är mycket svårt att mäta effektivitet och produktivitet i offentlig verksamhet. Det gäller för övrigt stora delar av tjänstesektorn. Låt mig ta ett för oss mycket näraliggande exempel. Jag tror inte att någon i denna sal vill påstå att den riksdagsman nödvändigtvis är den bästa riksdagsmannen som väcker flest motioner, bara för att det är lätt att mäta. Då är frågan: Det faktum att något är svårt, skall det göra att man inte ens försöker? Jag menar att det på ett antal områden i den offentliga sektorn är mycket viktigt att ändå försöka mäta graden av måluppfyllelse, och där ingår också produktiviteten. När man debatterar detta med Jörn Svensson, är saken något annorlunda än när man debatterar med socialdemokrater, därför att vpk med sin mera lättvindiga syn på budgetbegränsningar är berett att satsa i stort sett hur mycket pengar som helst på den offentliga sektorn. Socialdemokraterna, som ändå är medvetna om de budgetbegränsningar som finns, är i vissa sammanhang mycket varma anhängare av produktivitetsmätningar. Exempelvis gjorde finansminister Feldt i förra årets budgetproposition — det kan härvarande socialdemokrater erinra sig — en direkt koppling mellan de offentliganställdas löneutveckling och utvecklingen av deras produktivitet. Så det är ingen socialdemokratisk ståndpunkt att man inte skall försöka mäta de offentliganställdas produktivitet även om det kan låta så här i dag. Men det är kanske begripligt att en vpk-ledamot inte tycker att det är lika viktigt. Jag tror faktiskt att det också för de människor som arbetar inom den offentliga verksamheten är väldigt viktigt att man försöker mäta effektiviteten, även om det är svårt. Antag att en operationsavdelning ett år opererar 2 000 patienter och året efter opererar 2 500 patienter utan att ha fått fler anställda. Om personalen kan säga sig att vården inte har försämrats, har den gjort en väldigt stor insats när den med oförändrade kostnader har lyckats operera 500 fler människor än förra året. Den personalen är värd all uppmuntran och allt beröm för det, men om man över huvud taget inte bryr sig om deras produktivitet kan man inte utdela sådant beröm. Det är icke så som Jörn Svensson sade, att vi ser den offentliga sektorn som en tärande sektor i samhällsekonomin. Det arbete som de offentliganställda utför är lika viktigt för livskvaliteten i Sverige som det som uträttas av privatanställda. Men just därför att de offentliganställda är en så stor och viktig del av svensk samhällsekonomi — var tredje anställd svensk är statseller kommunalanställd — är det så angeläget att diskutera hur ekonomin på det området fungerar. Därom råder en ganska bred politisk enighet, om jag till de borgerliga partierna får lägga finansdepartementet och ett antal andra insiktsfulla socialdemokrater. Man är överens om att de problem som finns i offentliga sektorn är ett av nyckelproblemen för svensk samhällsekonomi. Till sist: Jörn Svensson tog upp privatisering kontra medborgerliga rättigheter. Han har väl rätt, om han med ”Pprivatisering” avser ren privatisering. Om en kommun konstaterar att man inte längre vill driva en bowlinghall utan avstår från det, och om därefter en privat företagare startar bowlinghallen igen, minskar möjligen medborgarnas demokratiska insyn i bowlinghallens verksamhet. Men den ”privatisering” som jag har talat om här i dag handlar om verksamhet på entreprenad. Som jag hade tillfälle att säga i ett tidigare replikskifte menar jag mycket bestämt att vi när det gäller insyn och kontroll skall ställa lika stora krav på den verksamhet som drivs på entreprenad som på den som bedrivs i egen regi. Jag skulle vilja gå så långt — jag har själv varit kommunalpolitiskt verksam — att jag säger att jag kan tänka mig att en kommunalpolitiker har en starkare ställning i förhållande till en verksamhet som bedrivs av en fristående entreprenör — man har alltid möjlighet att byta entreprenör när kontraktstiden går ut — än man ibland har i förhållande till en verksamhet som drivs av den egna förvaltningen. Jag tror inte att Jörn Svensson behöver oroa sig för de medborgerliga rättigheterna vid entreprenadlösningar.

Fru talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med Jörn Svensson om centralism och decentralism. Däremot tänkte jag ta upp en annan sak som Jörn Svensson berörde och som jag tycker att det ligger mycket i, nämligen bolagsbildandet i kommunerna. På de senaste åren har det skett en oerhörd utveckling av bolagsbildandet, och det har naturligtvis inte skett för att åstadkomma ökad insyn utan tvärtom. Man bildar bolag för fritidsverksamhet, för hamnverksamhet, för byggnadsverksamhet, för oljelagring, osv. I några kommuner sker nut.o.m. gatubyggnad via bolag. Det är en missuppfattning som råder, att fullmäktige har insyn bara man utser några revisorer. Det är inte alls fallet, eftersom aktiebolagslagen på den punkten tar över kommunallagen. Jag håller med Jörn Svensson om att den typen av bolagsraseri inte är till gagn, mer än möjligen när det gäller att snabbt få fram kapital och fatta beslut; det kan vara bra. I stället fungerar detta som ett tillfälle att ge extra avlöning åt chefstjänstemännen i kommunen. Att låta någon chefstjänsteman bli ansvarig för ett kommunalt bolag är den möjlighet till extra avlöning man har när man har att laborera med stela löneregler. Det är viktigt att komma ihåg att skilja mellan entreprenader, kommunal bolagisering och privatisering. Jag tror att det gäller att hålla reda på de här sakerna litet bättre än som har skett hittills i debatten. Tack!

Fru talman! Det är ju så med de flesta av oss att när vi känner oss trängda har vi en tendens att bli demagogiska, och det drabbade väl i någon mån även Lars Leijonborg. Det är inte så att vpk på ett oreflekterat sätt vill ösa pengar över den offentliga sektorn. Däremot säger vi att det här i landet skulle behövas en social omfördelning — i vissa skikt av samhället är det litet för mycket pengar i rörelse, vilket tar sig uttryck i en del osunda finansiella fenomen. Inom den offentliga sektorn finns det områden som har allvarliga brister och som bör få större resurser. Det hindrar inte att man samtidigt 65 ställer produktivitetsoch effektivitetskrav på dem. Vad vi har kritiserat är det liberala sättet att försöka överföra kriterier som mäter intern lönsamhet och effektivitet på en sektor vars resultat och effektivitet måste mätas med helt andra metoder. Det går naturligtvis att göra, även om det är svårare; det handlar inte alltid om kvantitativa mätmetoder utan i hög grad om kvalitativa. Men den avgörande skillnaden är, som jag sade, att den offentliga sektorn visar sin effektivitet och produktivitet framför allt genom de externa effekter verksamheten har på samhället i övrigt — på människorna, på deras hälsa, på deras bildningsgrad, osv. Att mäta det är naturligtvis en betydligt svårare uppgift än att göra någonting som svarar mot ett kapitalistiskt företags vanliga finansiella analys. Det är någonting annat. Det kan man därför inte göra på det sätt som ni ständigt hävdar att man kan göra. Ta exemplet med det ökade antalet operationer med samma resursinsats! Det är ju ett oegentligt sätt att resonera.

Det går inte att mäta genom att se på enkla resultat och utfall från enskilda avdelningar eller enskilda sektorer. Det är en mer komplicerad uppgift. Vad vi hävdar är inte att man inte skall göra även sådana mätningar men väl däremot att det måste till en långt mer utarbetad metodik än den som i dag tillämpas inom ESO och den som man ser exempel på i den mer primitiva borgerliga propagandan.

Fru talman! Jörn Svensson sade att vi hade ett primitivt synsätt. Nej, vårt synsätt är inte så primitivt — vi har ägnat de här frågorna stort intresse. Låt oss hålla fast vid exemplet som gällde sjukvård. Vad är det riktiga produktivitetsmåttet för en klinik eller en vårdcentral? Vi har talat om operationer, men som Jörn Svensson påpekade är målsättningen med verksamheten egentligen, om man för resonemanget vidare, att få göra så få operationer som möjligt, att folk skall vara så friska som möjligt. Vi som inte är primitiva — utan ganska produktiva — har då kläckt idén att göra om finansieringssystemet, framför allt i primärvården, så att en vårdcentral, privat eller offentlig, inte får ersättning per besök utan efter hur många invånare som har anslutit sig till den vårdcentralen. Vi vill ha ett husläkarsystem där man anmäler vilken läkare man tillhör. Då får denna vårdcentral ett incitament att ha så friska patienter som möjligt som kommer dit så sällan som möjligt. Detta är ett exempel på hur tänkandet kring de här frågorna kan föda nya idéer som ger mer välfärd. Men på den traditionellt svenska vägen — att tro att alla problem löses genom fler offentliganställda och högre skatter — har vi kommit till vägs ände. Ett annat exempel gäller den rapport från statskontoret om barnomsorg i Norden som vi har talat om tidigare. Arne Gadd gjorde i sitt anförande jämförelser mellan förhållanden i Sverige och Norge och sade att man i Prot. 1987/88:94 Norge inte hade samma målsättningar som vi, t.ex. i fråga om jämställdhet. — 6 april 1988 Det var mycket intressant att höra. I den här rapporten redovisas vilka 2 DV y ppe Revision och effektivi samhällsgrupper i Sverige resp. Norge som använder sig av barnomsorg. Det ba 2 sering av den offentliga visar sig att barnomsorg i Sverige enkelt uttryckt framför allt är ett TCO och SekiorA SACO-fenomen, medan det i Norge i stor utsträckning är LO-grupperna som använder sig av barnomsorg. Man kan fråga sig om inte Norge i högre grad än vi har uppnått de sociala målen med barnomsorgen. Jag har med dessa två exempel velat visa att man självklart, såsom Jörn Svensson uttryckte det, måste ha ett integrerat synsätt där kvalitet och produktivitet diskuteras i ett sammanhang. Men man får inte tro att kvalitetsdiskussionen gör produktivitetsdiskussionen ointressant. Flera av Jörn Svenssons uttalanden visar att också vpk inser att det är viktigt att göra produktivitetsmätningar, att det finns områden i den offentliga sektorn som i dag är onödigt resurskrävande och att det för att hävda fortsatt och utbyggd välfärd är nödvändigt att brottas med dessa frågor, även om de är svåra.
Fru talman! Diskussionen förefaller nu komma över på en mer realistisk basis. Men jag hävdar fortfarande att den diskussion som speciellt moderater och folkpartister för i dessa frågor inte går att föra på det sättet. Av ideologiska skäl har de udden riktad mot den offentliga sektorn, och det tror jag är den grundläggande bristen. De kan inte presentera det som ännu saknas, nämligen en någorlunda hygglig metodik för att åstadkomma de mätresultat som vi därefter skulle kunna rätta oss efter när vi bedömer produktivitet och effektivitet. Vi vett.ex. att många åkommor och andra problem av hälsokaraktär inte kan definieras i entydiga fysiologiska termer eller mätas i antalet läkarbesök. Hur mycket är det exempelvis värt att en person som är anställd och verksam på en vårdcentral kan ta sig tid att tala med en gammal människa om hennes livsproblem i samband med någon form av hälsokontroll? Vi vet vilka samband som råder när det gäller människans totala livssituation. Vad är alltså ett sådant samtal värt? Med konventionella mått skulle det kanske registreras som sänkt effektivitet eller sänkt produktivitet. Men i själva verket kan det vara ett sätt att fördjupa och förbättra hela vårdsituationen och därmed befolkningens levnadsförhållanden. Jag tror att problemet på sikt är fullt möjligt att lösa, men vi befinner oss ännu inte på den nivå där det går att resonera på det sättet. Därför gör man lätt som ni gör, nämligen faller offer för en förenklad och enligt min mening alltför kvantitativt orienterad resultatanalys. På förekommen anledning, fru talman, vill jag också säga till Gunnar Björk att jag helt delar hans synpunkter om den kommunala bolagiseringen. Den har i princip samma effekter på de medborgerliga rättigheternas innehåll som en privatisering har.
Fru talman! Teoretiskt är det naturligtvis omöjligt att mäta dessa saker helt perfekt. Till sist är det så subjektiva saker som kommer in att det inte finns 67 några mätmetoder i världen som kan fånga in alla subtiliteter som man skulle behöva mäta. Ändå anser jag det alltså viktigt att försöka mäta. Man kan nämligen dra många slutsatser av mätningarna, även om de inte är perfekta. Mitt förslag till lösning på problemet med mätmetoderna är att i högre grad överlåta på konsumenterna att avgöra var den bästa servicen produceras. Om en mätmetod visar att en viss vårdcentral är effektivare än en annan men människor ändå söker sig till denna andra vårdcentral, tyder något på att den är bättre. Det synsätt som jag har talat för i dag tror jag bör kompletteras med större möjligheter för dem det till sist handlar om, nämligen konsumenterna, att själva avgöra var de skall få den service som hittills har monopoliserats till den offentliga sektorn. Låt mig slutligen säga några ord till Arne Gadd om synen på produktivitet och de offentliganställdas löneutveckling. Frågan om hur denna koppling skall tolkas bör väl ställas till finansministern. Arne Gadd frågade hur man skall tolka en mycket kraftig ökning av produktiviteten. Jag anar att han menar att denna produktivitetsökning uppnås med oacceptabla metoder. Det är viktigt att komma ihåg att man i den offentliga sektorn har ett system där chefer och i sista hand politiker har ansvar för verksamhetens innehåll. Det är angeläget för mig att säga detta, därför att det ibland antyds att t.ex. privatpraktiserande tandläkare överbehandlar sina patienter eller att privatläkare, exempelvis fritidspraktiker, missköter sina landstingsanställningar. Gentemot sådana anklagelser är det viktigt att slå fast att vi har ett system där chefsläkare och förtroendeläkare har ett ansvar att se till att eventuella produktivitetsförbättringar icke åstadkoms till priset av en försämrad vård.

Fru talman! Till detta betänkande är fyra reservationer fogade av vilka moderata samlingspartiet ställer sig bakom två. En av dem är vi ensamma om, nämligen reservation 3 angående statistiska centralbyråns register och prognoser. Vi anser att det är helt onödigt med de opinionsundersökningar som statistiska centralbyrån vill utföra. De kostar 2,2 milj.kr., pengar som vi tycker kan sparas in, eftersom det finns ett flertal andra opinionsinstitut. Vi yrkar således avslag på det anslaget och bifall till reservation 3 i finansutskottets betänkande 13. Vi instämmer med folkpartiet och centern i reservation 2 om statistiska centralbyråns statistik, register och prognoser. Flera 100 milj.kr. går åt till statistiska centralbyråns arbete. En del av det arbetet finner vi onödigt, bl.a. insamlande av uppgifter från särskilt mindre företag. Statistiken blir sedan liggande utan att användas av någon. Vidare tycker vi att byrån visar en påtaglig brist på känsla för service. Vi efterlyser en mer positiv attityd mot företagen. Jag yrkar alltså bifall även till reservation 2 i betänkandet. Vi vänder oss mot detta onödiga uppgiftslämnande. Någon motion om att undvika onödigt talande i riksdagen har inte väckts, men jag vill ändå avsluta mitt anförande nu.